Herr talman! Till Per Gahrton skulle jag vilja säga att det vore intressant om han ville tala om var i Landstingsförbundets yttrande man talar om ett husläkarsystem. Per Gahrton frågar var vårt parti står, och jag har sagt vad vi vill ha i det åtgärdsprogram som vi har begärt. Det innebär bl.a. att vi vill ha en utbyggd primärvård, vilket vi anser vara viktigt för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla ohälsa. När det gäller primärvårdens arbetslag menar vi att de inte får bestå av enbart läkare. Målet skall vara att alla personalkategorier verkar i ett lagarbete, där allas kunnande och erfarenhet tas till vara och kommer till sin rätt. När det gäller den verksamhet som bedrivs i Övertorneå, måste jag erkänna att jag inte har läst om den. Därför avstår jag från att göra någon kommentar. Jag vill än en gång slå fast att från vårt partis sida har vi krävt ett åtgärdsprogram, och vi har även krävt konkreta förslag. Det väsentliga för oss är att en kommande regering skall lägga fram en proposition som innehåller förslag som vi kan diskutera. Det är också intressant att notera att på de frågor som är ställda till statsrådet Lindahl har vi ännu inte fått några svar. Men vi får det kanske innan denna debatt är avslutad.

Herr talman! Debatterna drar ut på tiden när Per Gahrton är med, eftersom han bara lyssnar på sig själv. Det hjälper inte hur många gånger man ger svar på hans frågor — han förstår tydligen inte innehållet i det man säger. I början av detta år presenterade utredningen om sjukvårdens inre organisation, SIO, en idépromemoria där vårdlagsbegreppet lyfts fram.

Kommittén föreslår därför att en organisation med lagarbete/vårdlag prövas och utvecklas inom hela hälsooch sjukvården.” Kommittén är enig i denna slutsats. Bakom förslaget står framstående folkpartistiska sjukvårdsexperter, med egna erfarenheter från fältet. Den ensidiga betoning av husläkarbegreppet som regeringen har svarat för och som Per Gahrton här driver tycker jag är ett steg tillbaka för sjukvården. Den tid borde vara förbi när man odlar myten om den vita rockens magi. Läkaren är precis som all annan vårdpersonal en viktig del i sjukvårdsorganisationen. För patienten är även distriktssköterskan, sjukgymnasten, undersköterskan m.fl. av betydelse för vårdkontinuiteten. Utskottsmajoritetens ställningstagande till propositionen innebär inte att vi avvisar behovet av vårdkontinuitet. Om någon skulle tro att vi gör det, tycker jag att vederbörande skall läsa vad som står i utskottsbetänkandet. Tvärtom understryks angelägenheten av bättre närhet mellan patient och vårdpersonal. Jag tycker att det här bör råda enighet om behovet av att förbättra kontakten mellan patienter och sjukvårdspersonal. En mänskligare och personligare sjukvård är alltså till gagn både för patienten och för vårdpersonalen. Jag vill sedan vända mig till sjukvårdsministern med en fråga beträffande den vulgärpropaganda som hon själv använde vid ett besök i Karlskrona denna vecka. Sjukvårdsministern påstod därvid att centern och socialdemokraterna sviker önskemålet hos miljoner människor om en fördjupad personlig relation mellan sjukvården och patienterna. Jag ställer frågan till sjukvårdsministern: Är detta referat i enlighet med vad sjukvårdsministern har sagt? Om svaret är ja, vill jag ha ett besked om vad sjukvårdsministern grundar detta uttalande på. För medborgarna innebär utskottsmajoritetens förslag att kontakten mellan patienter och vårdpersonal förbättras för framtiden. Vi kräver, vilket också har framförts av olika talare här, av regeringen att den presenterar ett åtgärdsprogram för utbyggnaden av primärvården där personaltillgången garanteras. En utbyggd primärvård ger automatiskt bättre vårdkontinuitet. Vi fastslår också att kontinuiteten skall utgå från vårdlagsbegreppet, som är ett uttryck för den betydelse som all vårdpersonal har för en fungerande sjukvård.
Herr talman! En del argument börjar upprepas i denna debatt, och jag skall inte bidra till det. Jag skall bara helt kort ställa den frågan till Rune Gustavsson, om han för centerns del kan ge ett besked till Stockholms läns landsting och till Övertorneå när det gäller utbyggnaden av ett husläkarsystem där. Man använder på båda ställena benämningen husläkarsystem. Tycker Rune Gustavsson att man där bör ha en knäpp på näsan från centern för detta, eller är det bra att man där bygger upp ett husläkarsystem? Är det så att man skapa orealistiska förväntningar hos befolkningen i dessa områden genom att bygga ut ett husläkarsystem?
Herr talman! Jag har inte så noga studerat vad bl.a. Stockholms läns Torsdagen den landsting lägger in i detta begrepp, men jag har uppfattat det så att man där 31 maj 1979 arbetar vidare enligt de riktlinjer som är uppdragna för den sjukvårdsorganisation som vi tidigare diskuterat här och som redovisas i
Herr talman! De kallar det ju, Rune Gustavsson, för husläkarsystem, och det vore ändå ganska vettigt att tala om huruvida det är O.K. att de kallar det för husläkarsystem eller om även det innebär att det skapas orealistiska förväntningar. På den frågan kan väl svaret endast bli ja eller nej. Är det O.K. att de kallar det för husläkare eller är det fel?
Herr talman! Så mycket demokrati finns det väl i Stockholms läns landsting att de själva har möjlighet att avgöra den saken. Jag tycker inte att vare sig jag eller Per Gahrton skall försöka att mästra dem.

Herr talman! Flera talare har varit inne på den största svagheten i svensk sjukvård, nämligen bristerna i den öppna vården utanför sjukhusen. Orsakerna har också berörts: bristen på distriktsläkare och distriktssköterskor men också de organisatoriska bristerna. Det kommer att ta tid att rätta till det här med distriktsläkare och distriktssköterskor. Det går fortare att klara av organisatoriska brister. En fungerande närvård blir det nog inte förrän vi får ett tillräckligt antal kunniga anställda. I dagens debatt har Landstingsförbundet åberopats och därför vill jag anlägga några synpunkter. Landstingsförbundet är helt enigt om att en fungerande närvård är mycket viktig, kanske landstingens viktigaste uppgift. Vi är också eniga om att bästa möjliga kontinuitet skall eftersträvas. Man skall få möjlighet att träffa samma doktor, samma distriktssköterska och samma vårdlag såväl på läkarstationen som på sjukhusen. Detta är viktiga och bra saker. Landstingen är ju litet olika på olika håll. Resurserna är också olika. Därför skall jag övergå till att teckna min egen idealbild. Det bör vara små läkarstationer, 3-5 läkare, ett antal distriktssköterskor och sjukgymnast. Jag anser också att det är viktigt att man i större kommuner och städer får stadsdelsbaserade enheter. Det är också bra, om det vid många av de här enheterna kan byggas upp lokala sjukhem. För att det hela verkligen skall kunna fungera behövs det också en fast anställd, kunnig personal. I stora delar av landet är det härvidlag en ganska hopplös situation. En stor del av sjukvården sköts av tvåmånadersdanskar. När 70-80-åringar i min egen hemkommun kommer från den danske läkaren kan de på skelleftebondska säga till sköterskan: Va sa doktorn? Då är det inte någon vidare bra sjukvård. 197 Trots allt är landstingen mycket glada över att få den här hjälpen av danska läkare. Det säger en hel del om situationen. Självfallet skulle det vara mycket bra för den öppna vården, om personalen blev så fast att den lärde känna patienterna — familjeförhållanden, social miljö, ortens arbetsmiljöer m.m. Därigenom skulle mycket vara vunnet. Man skulle kunna ge bättre stöd och riktig hjälp. Det här gäller inte bara sett från patientens synpunkt. Enligt min mening måste det också vara bra från personalens synpunkt. Jag vågar påstå att landets alla landsting intensivt längtar efter att antalet kunniga och fast anställda distriktsläkare, distriktssköterskor och övrig personal är tillräckligt stort, så att det blir en närvård värd namnet. Strid har nu utbrutit om ordet husläkare. För de praktiska landstingsmännen och landstingskvinnorna är den striden mindre intressant. Intressant är däremot t.ex. den skrift som en enhällig styrelse nästa månad förelägger Landstingsförbundets kongress i Borås. Det är en debattskrift om läkarstyrningsfrågor. Intressant är också vårt arbete för att snabbt få fram fler distriktssköterskor samt de modeller för kontinuitet som Spri sedan länge har arbetat med, som håller på att vidareutvecklas och som vi är överens om att fortsätta att vidareutveckla. Sedan vill jag ta upp den protokollsanteckning som har berörts här i några inlägg. Det gäller de överläggningar som skall hållas om kontinuitetsfrågor mellan regeringen och Landstingsförbundet. I protokollsanteckningen står bl.a. att kontinuitetsutredningen skall vara ett av underlagen. Jag tycker inte att det är något konstigt med den protokollsanteckningen. Det är ändå en rätt erfaren landstingspolitiker, Gunnar Hjerne, som har jobbat med kontinuitetsutredningen och haft en hel serie duktiga experter till sitt förfogande. Där finns naturligtvis en hel del, men det finns också saker och ting att diskutera som inte står i utredningen. Såsom ordförande i Landstingsförbundet och även i Spri vill jag säga att vi är beredda att diskutera sakfrågor med regeringen. Vi har inlett dessa diskussioner, och enligt min bedömning går de bra. Det gäller praktiska frågor såsom hur vi snabbare än nu skall kunna öka allmänläkartillgången och det gäller organisatoriska frågor som har med jour, beredskap, patientmottagarfunktion m.m. att göra. Till regeringen vill jag avslutningsvis säga att om vi snabbt vill skapa en fungerande närvård, måste ganska tuffa beslut fattas. Det gäller såväl landstingsvärlden som regeringen.

Herr talman! Det har varit en något förvirrad debatt. Jag har begärt ordet för att ingen på minsta sätt skall sväva i tvivelsmål om var moderata samlingspartiet står i denna fråga. Från moderat håll har vi länge arbetat för att patienterna skall kunna ha en fast kontakt med en egen läkare — en husläkare om man så vill — som de har förtroende för och som är väl förtrogen med deras problem och den miljö som de lever i. Det är, som vi ser det, en grundläggande förutsättning för en mänskligare och bättre sjukvård. Det var också på moderat initiativ som kontinuitetsutredningen, den s.k. husläkarutredningen, tillsattes. Vi delar helt de synpunkter som har förts fram från folkpartihåll om angelägenheten i detta. Vi står också helt bakom 1976 års regeringsdeklaration, inte bara när det gäller införandet av en vårdnadsersättning till småbarnsföräldrar utan också när det gäller att ”stegvis organisera öppenvården som ett system med husläkare och mindre vårdenheter”.

Låt mig också erinra om att en mindre vårdenhet nära patienten i allra högsta grad kan vara just en ensampraktikermottagning. Här har talats om helhetssyn, kontinuitet och lättillgänglighet. Jag skulle till detta vilja foga tre, som vi ser det, mycket viktiga begrepp, nämligen kvalitet, valfrihet och allsidighet. Kvalitet innebär bl.a. att allmänläkarutbildningen måste ges en sådan kvalitet att allmänläkarna kan klara det stora flertalet patienter. Såsom ett första steg utökades också allmänläkarutbildningen av trepartiregeringen med sex månaders långvård — detta för att allmänläkarna ännu bättre skulle kunna tjänstgöra såsom husläkare hos de äldre av oss, som ofta har sammansatta vårdproblem. Det är vidare angeläget att NLV skyndar på sitt arbete med en översyn och kanske också med en förlängning av allmänläkarutbildningen. Det här är mycket viktigt, då efter redan fattade beslut var tredje läkare utbildas just till allmänläkare. Det gäller också att ha hög kvalitet på distriktsvården och att, om möjligt, också ha tillgång till en barnläkare på heltid. Vart tredje besök gäller barn, vilket betyder att man redan vid en treläkarstation skulle kunna ha en barnläkare och två distriktsläkare. På det viset är det lättare att återföra barnet till den närliggande distriktsvården efter specialistbehandling på sjukhus eller kanske inom PBU. Inte minst viktigt är att man på ett tidigt stadium kan spåra barn med symtom på allvarliga psykosociala problem. Låt oss erinra oss att utslagningen hos många små barn börjar redan i ett-två-årsåldern. När det gäller valfriheten och allsidigheten menar vi att propositionen måste kompletteras och breddas om vi skall kunna få ett husläkarsystem som stämmer överens med olika patienters olika behov och med förhållandena i olika delar av landet. Liksom övriga partier motsätter vi oss bestämt ett registreringssystem som tvingas på patienten uppifrån. Det fria läkarvalet måste vara grunden. Vi stryker också mycket starkt under behovet av en försöksverksamhet, där man framför allt uppmärksammar vilka patientgrupper som har särskilt stort behov av en fast kontakt med en läkare eller ett vårdlag och där man undersöker hur detta behov bäst skall kunna tillgodoses. I många fall kan patienten få sin husläkare i och med att vi får fler allmänläkare i små vårdcentraler nära patientens bostad. Redan under trepartiregeringens tid beslöts också om en så kraftig utökning av antalet utbildningsblock för allmänläkare att vart tredje block nu är allmänläkarblock, dvs. 350 av 1 000 block. Det var det högsta antal som då ansågs möjligt med hänsyn till utbildningsresurserna och till behovet av läkare inom andra ”nödlidande” specialistområden. Det tycks framgå av propositionen — det är litet oklart — att vi redan 1985 skall ha en allmänläkare på 3 000 invånare. Det skulle innebära att varken handledande läkare eller patientunderlag skulle räcka till för att ge utbildningen, som fullgörs på underläkartjänster, den kvalitet som den måste ha. Antalet allmänläkarblock måste nämligen i så fall öka från 350 till 600. Som jag sade vill vi också möjliggöra fler privatpraktiker, och vi vill också ha en bättre regional fördelning för att inte, som jag tidigare sagt, husläkartanken i stora delar av vårt land bara skall bli ett slag i luften. Herr talman! Just därför att husläkartanken är så viktig får den inte förfuskas. Med god kvalitet på distriktsvården, med välutbildade allmänläkare, barnläkare och gynekologer arbetande sida vid sida minskar antalet remisser till sjukhusen och ökar förtroendet. Herr talman! Just av omtanke om patienterna och om kvaliteten på vården efterlyser vi en komplettering av propositionen på de här berörda punkterna.
Herr talman! Per Gahrton har efterlyst vad man skall säga till människorna i Övertorneå. För att ingen skall tro att det är något speciellt mystiskt som försiggår i Övertorneå, vill jag bara säga att det är vanlig primärvård man bedriver där på en vårdcentral som har haft lyckan att ha tjänsterna besatta och där man dessutom har kunnat få ett samarbete till stånd med Finland. Man har gemensam jour med Ylitornio i Finland. Detta har bidragit till att läkarna inte är så belastade med jour och att de därför stannar kvar på vårdcentralen. Det är socialdemokraterna som i stor utsträckning organiserat primärvården i Norrbotten, så också i Övertorneå. Vi skulle kunna ha primärvård av precis samma typ överallt i Norrbotten om vi bara fick läkartjänsterna besatta och om vi hade tillräckligt med utbildad personal. Vår sjukvårdsplanering går ut på detta. Jag skulle vilja säga att det system vi har i Övertorneå är ett konkret exempel på hur socialdemokratisk hälsooch sjukvårdspolitik kan se ut bara vi får resurser. Men jag vill upprepa att det inte rör sig om någon märkvärdig form av primärvård. Jag har inte heller hört att man i Norrbotten har kallat det här för husläkarsystem, utan det är en distriktsläkare och en vanlig vårdcentral.

Herr talman! Debatten i dag har visat att det trots allt finns en bred enighet om det angelägna i att vidta åtgärder som kan underlätta och påskynda utbyggnaden av primärvården. Jag tror att alla har talat för det här i kväll. De konkreta åtgärder som vi aviserat i propositionen har inte heller mött några invändningar i sak från utskottsmajoritetens sida. Under debatten har Rune Gustavsson efterlyst konkreta åtgärder från regeringens sida. Flera med honom har gjort det. Jag har redovisat dessa åtgärder i propositionen, och jag har också nämnt dem i mitt inledningsanförande, men det är tydligt att det är nödvändigt att jag upprepar dem. Våra förslag till åtgärder innebär följande: Översyn av allmänläkarutbildningen med utgångspunkt från de krav som den nya husläkarrollen kan förväntas ställa. De överläggningar som på socialdepartementets initiativ pågår mellan staten, Landstingsförbundet och Spri kommer att fortsätta. Syftet med dem är att finna ytterligare vägar att förbättra kontinuiteten i vården — Börje Hörnlund uttryckte detta utmärkt, tycker jag. Varken i motionerna eller i något av anförandena i dag har man kunnat närmare precisera vilka ytterligare åtgärder som krävs utöver dem som angivits i propositionen. Samtidigt kan jag konstatera att socialutskottets majoritet inte har utnyttjat möjligheten att ställa sig bakom de riktlinjer som innebär att primärvården successivt och i takt med ökad personaltillgång byggs ut under sådana former att varje människa som så vill skall få en egen fast läkarkontakt och distriktssköterskekontakt vid vårdcentralen. Som jag nämnde i mitt inledningsanförande tycker jag att detta är beklagligt. Allmänhetens starka krav på en egen läkare eller husläkare hade självfallet fått ytterligare tyngd, om utskottet hade slutit upp bakom detta. I dagens debatt har man från oppositionspartiernas sida försökt göra gällande att vi i själva verket är helt överens om hur primärvården skall utvecklas framöver. Vi är visserligen alla ense om att det behövs fler allmänläkare, fler distriktssköterskor osv. — det råder inga tvivel om detta. Men grundlinjen i vår proposition är ju att primärvården måste kunna erbjuda människorna något mer än detta: de skall ha möjlighet att få en egen läkare, en egen distriktssköterska vid vårdcentralen. Jag är inte säker på att vi är överens i denna viktiga fråga. Man kan i alla fall inte utläsa det i socialutskottets betänkande, och det har inte blivit klarare på den punkten under dagens debatt, tycker jag. Men är vi överens om den här frågan är det ju bra i första hand för patienterna. Om så hade varit fallet borde det rimligen ha framgått av utskottsbetänkandet. Jag vill också något beröra de farhågor som framförts om att svårt och långvarigt sjuka samt handikappade människor inte skulle få tillgång till specialistvård. De här farhågorna har ingen som helst grund i propositionen, och jag vill väldigt gärna citera vad som står på s. 11: ”Jag delar också helt bl.a. Skaraborgs läns landstings uppfattning att kontinuiteten mellan patient och läkare är lika viktig beträffande specialistläkaren som i fråga om allmänläkaren. I ett utbyggt husläkarsystem kan man förvänta sig att patienten i första hand kommer att vända sig till sin allmänläkare. Specialistkonsultationerna blir då av vårdepisodisk karaktär. Men det är självfallet viktigt att kontinuiteten bibehålls under hela vårdepisoden. Den kan naturligtvis variera avsevän till sin längd. I likhet med bl.a. statens handikappråd anser jag det helt naturligt att långvariga sjukdomstillstånd av svårare art kan kräva en kontinuerlig och ständig vård hos en specialist. Bedömningar av detta slag bör dock göras från fall till fall med utgångspunkt i vad som är bäst för den enskilde patienten.” Det har också uttryckts farhågor för att vissa människor skulle komma utanför husläkarsystemet. Jag vill erinra om att vi i propositionen har sagt att husläkarsystemet kräver en viss läkartäthet. När vi har uppnått en sådan situation kommer alla att erbjudas en fast läkare. Om man sedan vill utnyttja detta erbjudande blir den enskildes sak att avgöra. Ingen kommer således att ställas utanför ett utbyggt husläkarsystem. Beträffande angelägenheten av att ge människorna möjlighet att få en egen läkare vill jag till sist också understryka att många som behöver hälsooch sjukvårdsorganisationens tjänster i dag känner sig vilsna med avseende på vart de skall vända sig och hur de skall förfara. Det skapar en påtaglig otrygghet att hänvisas än till den ena, än till den andra läkaren och få berätta sin historia om igen. — Jag nämnde det i mitt tidigare inlägg. Detta är ett svårt kommunikationsproblem. Ett husläkarsystem skulle innebära en klar förbättring också i detta avseende. Och det förhållandet att man bygger ut primärvården vid vårdcentraler innebär inte automatiskt att man får en god kontinuitet mellan patient och en bestämd vårdgivare i form av läkare och distriktssköterska. Till Rune Gustavsson vill jag säga att svaret är ja på frågan om citatet från det jag hade sagt i Karlskrona. Jag grundar min uppfattning om kontinuitet på att man skall ha en husläkare, som man är individuellt knuten till — och jag tycker inte att centerns linje i fråga om kontinuitet erbjuder människan en sådan möjlighet. Genom att utskottet nu inte har velat sluta upp bakom grundtanken att göra det möjligt för var och en att få sin egen läkare, får arbetet på att förverkliga detta krav drivas vidare lokalt, dock utan det stöd som ett riksdagsuttalande skulle ha inneburit. Jag är förvissad om att detta arbete kommer att utföras med kraft och att det också kommer att ge en mänskligare, tryggare och enklare sjukvård — en närsjukvård, en vårdorganisation som har tagit intryck av patienternas och allmänhetens önskemål. Från folkpartiets sida kommer vi självfallet att på alla tänkbara sätt stödja en utveckling av sjukvården i den här riktningen.

Herr talman! Att sjukvårdsministern är så främmande för innehållet i Torsdagen den utskottets betänkande har kanske sin förklaring däri, att det inte är 31 maj 1979 färdigtryckt. Men jag rekommenderar Hedda Lindahl att läsa utskottsbetänkandet. Svaret på min fråga var ja. Hedda Lindahl beskyller centern för att ha svikit miljontals människors förhoppning om, som hon säger, en fördjupad personlig relation mellan sjukvården och patienterna. Det finns ingen grund för detta påstående. Vi har här hela tiden talat om vårdlag. Nu får Per Gahrton och Hedda Lindahl bestämma sig för hur det skall vara. Skall det vara individuell anknytning till en speciell doktor eller skall vi ha ett vårdlag, där läkaren, sjukgymnasten och sköterskan ingår och arbetar för att få en kontinuitet? Det är detta som vi anser vara så väsentligt, och det är detta som vi vill utveckla. Jag kan vara generös och säga att vi utvecklat propositionen på den punkten, så att det blir möjligheter till kontinuitet, genom att kräva de konkreta åtgärder som sjukvårdsministern inte lyckats prestera något förslag om i propositionen.
Herr talman! Statsrådet och vi är i stort överens om målet. Däremot kan jag inte inse annat än att de åtgärder som statsrådet anmält att hon ämnar vidta är både ensidiga och otillräckliga. Statsrådet sade här att ingen hade kunnat påvisa att några ytterligare åtgärder skulle behövas. Jag tycker att vi presenterat en lång rad ytterligare åtgärder, bl.a. för att garantera en jämnare och bättre fördelning av privatpraktiker över landet. På den punkten nöjer sig statsrådet med att slå fast att det är önskvärt att antalet praktiker inte minskar. Inga aktiva åtgärder föreslås på det området. Vi anser också att det är utomordentligt angeläget att vi får en avvägning mot andra viktiga vårdområden. Skulle vi uppnå målet med en allmänläkare på 3 000 invånare 1985, skulle antalet specialistläkare under utbildning gå ned från nuvarande 700 till ungefär 450. Det är klart att det direkt skulle gå ut över tillgången på underläkare och blivande specialister på sådana eftersatta områden som reumatologi, psykiatri, långvård, ortopedkirurgi, yrkesmedicin samt i fråga om smärtlindring vid förlossning. Detta förslag skulle vara särskilt olyckligt, eftersom vi annars med oförändrad utbildning skulle kunna nå det här målet 1987. Om vi i stället räknar in heltidsarbetande barnläkare och gynekologer i distriktsvården, skulle vi med den nuvarande allmänläkarutbildningen nå målet med en distriktsläkare på 3 000 invånare redan 1985 utan att därför behöva eftersätta de mycket angelägna vårdbehoven inom andra områden. Vi har också efterlyst en försöksverksamhet med olika modeller —-det fanns omnämnt redan i direktiven till husläkarutredningen —, och vi tycker det är viktigt. Vi har dessutom efterlyst en bättre regional fördelning, inte minst av de allmänläkare som nu i ökad ström kommer att färdigutbildas.
Herr talman! Jag ställde till statsrådet Lindahl en direkt fråga om var de konkreta förslagen står i propositionen. Nu får jag till svar att det inte finns några konkreta förslag. Det har bara aviserats att det kommer förslag. Det är just detta som vi har reagerat emot. Jag har roat mig med att särskilt läsa s. 46-50. Inte mindre än åtta gånger använder statsrådet uttryck som ”anmäler att”, ”kommer att verka för” , ”det finns ingen anledning att”, ”det är önskvärt”, osv. Kan det vara mera vagt uttryckt än vad som sägs på dessa sidor? Här står ingenting konkret. Från utskottet har vi klart och tydligt sagt att utbyggnaden av primärvården bör ske med utgångspunkt i det planeringsunderlag som finns angivet i socialstyrelsens principprogram för hälsooch sjukvård inför 1980-talet samt i skriften Primärvården — innehåll och utveckling. Utskottet betonar också vikten av bättre kontakter mellan patienter och vårdpersonal och understryker särskilt att det inte bara handlar om kontakter med läkare. Målet bör vara att alla personalkategorier verkar i ett lagarbete där allas kunnande och erfarenhet tas till vara och kommer till sin rätt. Jag är övertygad om att statsrådet, när hon har haft tillfälle att läsa utskottets betänkande, kommer att finna att det klart framgår vad utskottet menar med kontinuiteten i vården och vad som krävs för att den skall
Herr talman! Statsrådet hyser tydligen inga farhågor för att de patienter som är registrerade hos en viss läkare blir annorlunda behandlade än de som inte är registrerade. Jag tycker emellertid att hon borde ta sig en ordentlig funderare på hur det blir med jämställdheten för patientkategorierna i den praktiska tillämpningen av detta husläkarsystem. Statsrådet säger att en fast läkarkontakt är så viktig. Därmed menar hon väl registrering. Hon säger att var och en skall ha en egen läkare, därför att det är vad människorna vill ha. Man har tydligen i husläkarsystemet en fixering till läkaren kontra patienten som jag för min del inte kan acceptera. Jag menar att det är att hålla fast vid en förgången tid i svensk sjukvård när man så ofta och så gärna talar om att just läkarrelationen är så viktig. Det är vårdlag vi skall ha. Ett riksdagsbeslut enligt propositionen eller enligt den reservation som finns från folkpartirepresentanterna i utskottet befarar jag skulle hejda en utveckling av andra kontinuitetsformer inom sjukvården. Det skulle vara en stor olycka. Den här sjukvårdspropositionen påminner mig om den gamla historien om att koka soppa på en spik. Spiken —- namnet husläkare — har sjukvårdsministern lagt i soppgrytan. Sedan har hon lagt i stora delar av socialstyrelsens principprogram HS 80 plus delar av andra program och principuttalanden. Men soppan saknar ändå den pikanta smak som en soppa bör ha, eftersom ingredienserna bara är gamla välkända saker. Men lägg också isocialutskottets krav på ett åtgärdspaket, och krydda sedan den delen väl! Då kan nog sjukvårdsministern och jag tillsammans äta den soppan med god smak. Men spiken saknar både näring och smak — den lämnar vi kvar på botten!

Herr talman! Nu först blev jag riktigt glad! Jag satt och tänkte, när jag hörde de olika inläggen: Här talar vi alla om hur vi skall hjälpa patienter till en bättre sjukvård. Och jag försöker argumentera för min tro på en individanknuten sjukvård. Förhandlingar mellan staten och Landstingsförbundet skall leda fram till en väg mot detta mål: en god patientkontakt, en möjlighet för människor att komma in i sjukvården och bli du med sjukvården. Här talar ni om vårdlag. Visst är det bra med vårdlag! Jag har läst SIO-utredningen med stor behållning, och jag vill väldigt gärna att olika personalgruppers kunskap skall läggas i en pott tillsammans med patientens kunskap om sig själv och hans egna önskemål. Det är utmärkt med vårdlag, både i sluten och i öppen vård — det tycker säkerligen alla här. Men det ena utesluter väl inte det andra. Jag talar aldrig enbart om kontakten mellan läkare och patient utan alltid om kontakten mellan läkare, distriktssköterska och patient. Det är ändå den inre cirkeln, och det är där som den verkliga sjukvården försiggår från början, men sedan skall man naturligtvis utnyttja vårdlaget också. Jag måste säga att jag är besviken på centerpartisterna. Det framgick av mitt anförande i Karlskrona. Här gick en trepartiregering enigt fram och bestämde sig för att utreda husläkarmodellen, men så hoppar centern av och fablar om sina vårdlag och tar till djupa brösttoner. Visst skall vi ha vårdlag, men vi skall ju också arbeta för den personliga och individuella anknytningen till sjukvården! Det skall vi göra tillsammans med Landstingsförbundet, som verkligen har hört undertonen i denna proposition, som folkpartiet nu ensamt har fått lägga fram.

Herr talman! Varje halvår får vi i riksdagen en påminnelse om att mat är politik. Det är när vi tar ställning till det varje halvår återkommande regeringsförslaget om reglering av priserna på jordbruksprodukter. Förutom den vanliga redogörelsen av den senaste jordbruksuppgörelsen innehåller propositionen 208 en del intressanta upplysningar både om våra livsmedelspriser och om de mekanismer som reglerar dem. Ofta betecknar man jordbruksprisregleringen som ett svårförståeligt område, men den som vågar ge sig in i snårskogen av regleringssystem kan få ut ganska intressanta uppgifter om vår livsmedelspolitik. I likhet med många andra länder har vi ett effektivt gränsskydd för vår livsmedelsproduktion och dess avsättning på både hemmaoch utlandsmarknaden. För budgetåret 1979/80 uppgår gränsskyddet till ca 8:50 kr. per kilo kött, 4:30 per kilo fläsk och 8:00 per kilo ost. Det är verkligen tänkvärda siffror. Tillsammans uppgår avgifterna på vår införsel av jordbruksbaserade livsmedel till ca 480 milj.kr. för 1979/80, och det utgör alltså vårt gränsskydd. Vi satsar av skattemedel under det närmaste budgetåret ca 3 808 milj.kr. för att subventionera våra s.k. baslivsmedel. Subventionerna uppgår per den 1 januari 1979 till 1:30 per liter mjölk, 2:50 per kilo ost, 3:60 per kilo kött och 1:70 per kilo fläsk. Naturligtvis har detta stor betydelse för alla Sveriges hushåll, för konsumenterna. Men i propositionen är också infogat en redogörelse för livsmedelssubventionernas ekonomiska effekter. Den visar bl.a. att jordbruket utan subventioner skulle ha fått en mindre och en mindre lönsam produktion. Jordbruksnämnden har beräknat nettoeffekten av subventionerna för jordbruket till 200 milj.kr. i genomsnitt per år under åren 1975-1977, därför att man sluppit exportkostnader på grund av ökad konsumtion inom landet och därför att man fått bättre inkomster av sitt eget arbete och det egna kapitalet. Socialdemokraterna har i motionen 2135 ansett att denna fördel borde ha påverkat beräkningen av jordbrukarnas inkomster. Vi har föreslagit 100 milj.kr. i minskat förslagsanslag för prisreglering för budgetåret 1979/80 för att utjämna den fördel jordbrukarna har fått av en ökad konsumtion. Med hänvisning till detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen 3. Vi socialdemokrater beklagar i och för sig att man inte kan hålla nere priserna på baslivsmedel från jordbruket, men i dagens finansiella situation blir tyvärr genomslaget i priser av den senaste jordbruksuppgörelsen den enda möjliga lösningen. Vi får i dag ändå vara tackamma för att prisökningen vid den förra uppgörelsen inte blev större. Vi är i dag återigen i gång med förhandlingar som utan tvivel kommer att medföra prisökningar. Hur stora de blir kan man först säga när förhandlingarna — som nu är i sitt slutskede — har avslutats och regeringen har tagit ställning. Det ökande budgetunderskottet och den dröjande investeringsviljan i näringslivet tillsammans med en osäker konjunkturuppgång kastar sin skugga över svensk ekonomi och kräver försiktighet. Det måste också jordbrukarna förstå. Vi har de senaste åren också lärt oss att den för priset tidigare så okänsliga konsumtionen av livsmedel nu har blivit mycket mer influerad av prisökningar och försämringar av reallönerna. En klar volymminskning i livsmedelskonsumtionen har märkts det senaste året. Vi har haft både en köttrea och ett försök till produktionsbegränsning. Det är tecken på de stora överskott som är en följd av både en ökande avkastning i jordbruket och en minskad konsumtion. När man skall begränsa produktionen borde det — om man inte hyllar ett helt centralstyrt planhushållningssamhälle utan stannar kvar i vår blandekonomi -— främst ske genom en sämre lönsamhet för alla producenter genom lägre avräkningspriser. Konsumentdelegationen har också hävdat detta. Men från jordbrukskooperativt håll har man föredragit etableringskontroll för stora anläggningar eller differentierade avgifter på produktionen, som främst drabbar medelstora och stora produktionsanläggningar. Dessa större producenter kan bl.a. genom billigare foder och billigare transporter på grund av sin större produktionsvolym och också genom att de behöver en lägre arbetsinsats per kilo hålla produktionskostnaderna nere. Därför är dessa differentierade produktionsavgifter, även om riksdagen en gång har beslutat om dem, ett tveeggat svärd i kampen mot överskottsproduktionen. Det är enligt min uppfattning anmärkningsvärt att bl.a. de moderata ledamöterna i denna kammare och i utskottet kan gå i god för en skrivning som utan förbehåll godkänner en vidare utveckling av sådana former för produktionsbegränsning som ensidigt begränsar de större företagens lönsamhet och utveckling. Det måste kännas underligt för alla som ivrar för att bygga upp konkurrenskraften inom industrin genom ökade tekniska insatser att på det här sättet presenteras en filosofi som går stick i stäv med de strävandena. Vi har i dag redan inom äggproduktionen avgifter som genom sin differentiering belägger de största företagen med en avgift per värphöna på 6 kr. men de minsta företagen - med upp till 1000 höns —- med ingen differentierad produktionsavgift alls. Detta för med sig — har det sagts mig — att kostnaden per kilo ägg i de största produktionsenheterna ökas med 25 öre per kilo. De hamnar alltså i en sämre konkurrenssituation än de egentligen skulle ha gjort med de kostnader de har. Vi socialdemokrater har i reservationen 2 anlagt en mera samhällsekonomisk syn på dessa avgifter — och egentligen är den också företagsekonomiskt riktigare. Vi önskar nämligen en ständig utvärdering av erfarenheterna från systemet med differentierade produktionsavgifter på ägg för att kunna bedöma om det hindrar produktionen vid rationella och skötsamma företag, och om det hindrar en rimlig prisbildning sett från konsumenternas synpunkt. På sikt kan nämligen dessa avgifter medföra — trots att deras syfte är att begränsa produktionen — en ökad produktion hos mindre producenter, ökade kompensationskrav från jordbruket och ökade priser för konsumenterna. Därför, herr talman, yrkar jag på socialdemokraternas vägnar bifall till reservationen 2. Bortsett från dessa reservationer har det gått att uppnå bred enighet om de festa av förslagen i propositionen och också om en hel del av de många motionsförslag som framlagts under den allmänna motionstiden. Bl. a. har flera socialdemokratiska motionsförslag medfört att utskottet föreslår riksdagen att ge vissa uppfattningar till känna för regeringen. Utskottet har också besvarat en del motioner på ett positivt sätt. Några socialdemokrater från Skåne har föreslagit en utredning om Sockerbolagets framtida organisation, egentligen en utredning om en socialisering av Sockerbolaget. Sockerbolaget har monopol på sockerframställning i Sverige, och priserna på socker fastställs ofta efter mycket svåra förhandlingar. Företagets verksamhet har också fått allt större regionalpolitisk betydelse i de södra landskapen. Utskottet uttalar sig därför enhälligt för att regeringen bör företa en mera övergripande utredning av den svenska sockernäringens organisation och struktur. Det är vi socialdemokrater naturligtvis tacksamma för. Från flera partier, också från socialdemokratiskt håll, föreligger det motioner om att vidga begreppet baslivsmedel och undersöka möjligheterna att eventuellt genom ändring av subventionerna även lindra priset på grönsaker, fisk och frukt. Såväl svenska näringsexperter som socialstyrelsens hälsoupplysningsnämnd och statens livsmede!sverk har verkat för ett mera allsidigt kosthåll med mera inslag av vegetabiliska produkter. För dessa har vi i dag inte något skydd av subventioner. Under det senaste året har en stor beredning för livsmedelsoch näringsfrågor tillsatts. Med anledning av motioner i år om baslivsmedel och subventioner anser utskottet att det för kommande överväganden av frågor kring de mycket omfattande livsmedelssubventioner som vi har skulle vara av värde om riksdagen fick en mera allsidig redovisning av inte bara livsmedelssubventionernas ekonomiska effekter, utan också av deras effekter på konsumenternas val av livsmedel och på kostvanorna. Det är glädjande att enighet har kunnat nås i utskottet om att hos regeringen begära en sådan utredning. Den bör kunna berika den omfattande allmänna debatten om vår kost och kunna påskynda effektiva åtgärder för att låta hälsoupplysningen någon gång utmynna i mera konkreta åtgärder. Socialdemokraterna hälsar också med tillfredsställelse beslutet om en förlängd verksamhet vid sockerbruket i Karpalund genom tredelat ekonomiskt ansvar, för staten, för betodlarna och för Sockerbolaget. Det är också glädjande att jordbruksministern funnit sig kunna godta konsumentdelegationens ståndpunkt i de strandade förhandlingarna med Sockerbolaget, så att prisökningarna på socker denna gång kan begränsas till ca 14 öre per kilo.

Socialdemokraterna vill i stället ha en rationell jordbruksproduktion för att få låga livsmedelspriser, och en bättre planerad hushållning inom jordbruk och inom livsmedelsindustri. Herr talman! Det är kanske på tiden att vi i Sverige börjar tala mera om en livsmedelspolitik än om jordbrukspolitik.

Herr talman! Låt mig först i anledning av fru Lundblads anförande bara nämna att vad gäller kravet på rationalitet och effektivitet så råder inga delade meningar. Men det förhåller sig så att inom produktionen av såväl fläsk som ägg och broiler uppnår man högsta möjliga rationalitet utan att ha enormt stora fabriksmässiga anläggningar. Man kan med t.ex. 1 000 eller 2 000 höns uppnå precis samma effektivitet och rationalitet som i en större anläggning. Man kan vid omkring 1 000 grisplatser helt och hållet utnyttja den nu kända tekniken som ger möjlighet till den billigaste produktionen. Det finns därför ingen anledning att uppmuntra att en och samma företagare lägger ett stort antal sådana enheter vid sidan om varandra. Detta inte minst mot bakgrunden att det ofta leder till en snedbalans i produktionen, som i sin tur ger negativa effekter på sysselsättningen i området. Det finns här en rad andra faktorer att ta hänsyn till, såsom omgivningshygienen, frågan om gödselhantering, frågan om djurens situation i anläggningen och djurskyddet. Allt det här måste man ha med i helhetsbilden och ta hänsyn till när man tar ställning till dessa frågor. Det svenska jordbrukets ekonomiska och sociala situation är en angelägenhet i hela folkets intresse. Jag är mycket glad över att det bland allmänheten och i den politiska debatten råder en så positiv och enhetlig inställning som vi nu har, även om Grethe Lundblad här litet pliktskyldigt ger några pekpinnar om vad jordbrukarna borde lära sig. Om det rör sig om ca 200 miljarder, som är totalinkomsten för svenska medborgare, går av dessa pengar 6 miljarder till råvaruledet. Detta belopp skall täcka alla kostnader för markpris, konstgödsel, arbete och allt som jordbrukarna får betala för. Det är 3 96. Jag säger inte något om huruvida detta är mycket eller litet, men det ger i alla fall en bild av vad det kan betyda i det enskilda hushållet. När jag nu uttrycker min glädje över den enigheten och över den centrala plats som det svenska jordbruket fått i allmänhetens intresse, konstaterar jag att denna proposition enligt god tradition följer upp de överenskommelser som träffats mellan jordbrukets förhandlingsdelegation och staten. Utskottet har naturligt nog inte heller haft anledning att föreslå riksdagen besluta annorlunda än vad som föreslås i denna proposition. På ett par punkter har vi emellertid gjort ett par skrivningar, som redan nämnts här av Grethe Lundblad. Jag vill dock hänvisa till de skrivningar som finns i betänkandet, så att man inte läser ut för mycket av detta. Utskottet säger inte någonting om att Sockerbolaget skulle förstatligas. Beträffande Karpalund i Kristianstads län uttrycker vi vår tillfredsställelse över att man efter förhandlingar med regeringen lyckats trygga verksamheten och odlingen i nämnda område . under de närmaste åren. Mot bakgrunden av denna skrivning i betänkandet och anförda synpunkter i övrigt nöjer sig utskottet med att säga att det finns anledning att företa en mera övergripande utredning om den svenska sockernäringens framtida organisation och struktur. Beträffande den andra skrivningen som gäller en mera allsidig redovisning av pågående överväganden rörande livsmedelssubventionernas effekter på konsumtionsinriktningen vill jag även där hänvisa till de formuleringar som finns i utskottsbetänkandet. Det kanske inte riktigt täcker de förväntningar av redovisningen som Grethe Lundblad uttalade här. I reservationen 1 följer centern upp sitt krav om viss styrning av animalieproduktionens utbyggnad, dvs. att etableringskontroll skulle ingå som ett kompletterande styrmedel. För tids vinnande vill jag hänvisa till motion och reservation. Jag beklagar bara att vi t. v. står ensamma i denna ambition. I reservationen 2 för socialdemokraterna ett resonemang, där man, litet förenklat, säger att differentierade slaktdjursavgifter är bra, om de är bra. Det har man ju ingen anledning att invända emot, men i sin beskäftiga nit att komma åt centern gör man en felaktig redovisning, då man säger att slakthusavgifterna tillkom framför allt på förslag av centern. Hur vill man förklara detta påstående? I varje fall vet jag att det inte förhöll sig så. Jag ber, herr talman , att med dessa ord få yrka bifall till reservationen 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Einar Larsson säger att jag kommit med några pekpinnar åt jordbruket. Jag har försökt att ordagrant läsa ur propositionen om vilket gränsskydd vi har. Med hänvisning till den i övrigt allmänna kostnadskamp som förs mot ökade kostnader inom andra näringar här i riksdagen är det väl ändå anmärkningsvärt att vi på detta område accepterar en så stor skillnad mellan kostnader inom landet och motsvarande kostnader utomlands. Vi har varit överens om detta. Då måste det vara oss socialdemokrater tillåtet att försöka begränsa en ytterligare kostnadsexplosion genom att försöka se till att produktionen i Sverige inte beläggs med ytterligare avgifter, som kan medföra att priserna på våra viktiga livsmedel stiger ännu mer.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisternas krav på att mervärdeskatten på livsmedel skall slopas är fortfarande högaktuellt. Trots att inflationen inte varit fullt så våldsam under 1978 som under 1977, 7,3 resp. 13,0 96 ökning av den allmänna prisnivån, så är den fortfarande så hög att den åstadkommer en minskning av reallönerna för den stora massan av löntagare. Detta påpekas ju också i propositionen i avsnittet om livsmedelssubventionernas effekter. Den kraftiga prisökningen på livsmedel under 1977 — 17,2 96 — har under 1978 ersatts av en lägre ökningstakt på 4,8 26. Men när det gäller baslivsmedel, så har dessa trots subventionerna ökat mera i pris än varor i allmänhet — med hela 8,3 96. Den utvärdering av livsmedelssubventionernas effekter som gjorts av jordbruksnämnden visar också att subventionerna, utom då det gäller mjölken, inte på långt när kompenserar momseffekten. För ost, fläsk och kött ligger subventionerna på omkring 11-12 96 — detta att jämföra med en momseffekt på nära 21 96. Jordbruksnämnden understryker också att de gjorda beräkningarna av hur konsumtionen påverkas av subventionerna endast kan betraktas som grova uppskattningar. Så har mjölken exempelvis subventionerats med 44 96, men konsumtionsökningen uppskattas till endast 11 96. Jordbruksnämnden drar slutsatsen att konsumtionen av mjölk är nästan helt okänslig för prisförändringar. Även för övriga subventionerade baslivsmedel är konsumtionsstabiliteten påfallande. Detta stämmer väl överens med vad vänsterpartiet kommunisterna alltid har hävdat. Varje familj behöver en viss kvantitet grundläggande livsmedel. Denna kvantitet måste inhandlas även om priserna varierar inom ganska vida gränser. Höga livsmedelspriser medför att en större del av inkomsten går åt till mat. Ju lägre den sammanlagda familjeinkomsten är, desto större relativ betydelse får matkontot. Det finns således få områden inom skattesystemet där orättvisan mellan olika inkomstgrupper är mera uppenbar än på livsmedelsområdet. Ett avskaffande av mervärdeskatten på livsmedel eller ökade subventioner för att erhålla samma effekt är därför åtgärder som får direkt omfördelande verkan mellan olika inkomstgrupper. Sedan är det inte riktigt korrekt, som det står i utskottsbetänkandet, att vpk begärt att mervärdeskatten på livsmedel skall tas bort fr.o.m. den 1 juli 1979. Vi har begärt att momsen på baslivsmedel skall bort eller att motsvarande subventioner skall införas från detta datum — detta just med hänsyn till den stora vikt som dessa livsmedel har. Det är varor som folk måste ha, och därför är en sänkning av priserna i just den varugruppen viktig. På sikt bör all mervärdeskatt på livsmedel tas bort, och det är vårt andra krav i den här frågan. Det är ett dåligt argument som skatteutskottet använder och som jordbruksutskottet hänvisar till, att den här förändringen är olämplig att genomföra på grund av att det skulle försvåra mera långsiktiga överväganden om en reformering av skattelagstiftningen. Så oöverskådligt som vårt skattesystem är och så litet som har kommit ut av de skatteutredningar vi haft torde det aldrig bli lämpligt om man, som skatteutskottet föreslår, skall vänta tills man får en bättre överblick. Att man alltid har avvisat vpk:s förslag med samma motivering gör inte argumentet bättre. Det finns andra länder där man just undantagit livsmedel från mervärdeskatt, så skattetekniskt är det ingen omöjlighet. Det finns, som jag sagt tidigare, få om ens några områden inom skattesystemet där man mera direkt kan bedöma verkan av en reform än när det gäller att avskaffa momsen på mat. Vpk har också i en särskild motion yrkat att begreppet baslivsmedel skall breddas till att omfatta nya varugrupper, t.ex. fisk. Det kravet finns också med i partimotionen i anslutning till den här aktuella propositionen. Utskottet har i det här sammanhanget relativt utförligt behandlat detta krav i samband med övriga motioner, där det krävs att livsmedelssubventionerna skall utnyttjas till att åstadkomma bättre kostvanor. Man har också uttalat att den tillsatta beredningen för livsmedelsoch näringsfrågor bör uppmärksamma frågan och att det är önskvärt att riksdagen får en allsidig redovisning rörande livsmedelssubventionernas effekter på konsumtionsinriktning och kostvanor. Vi ser detta som ett framsteg och avvaktar därför resultatet av denna redovisning, som bör kunna ge nytt underlag för kravet på en breddning av vad som skall räknas till baslivsmedel. Jag vill härmed yrka bifall till motionen 2675 yrkandena 1 och 2.

Herr talman! I regeringens proposition 1978 80. Regeringsförslaget överensstämmer med vad statens jordbruksnämnd i samförstånd med lantbrukarnas förhandlingsdelegation och nämndens konsumentdelegation förordat. Utskottet biträder regeringens förslag till alla delar. Med anledning av motionen 1978/79:1001 och den i propositionen föreslagna prövningen av de tekniska och ekonomiska möjligheterna att tillvarata etanol ur sockerbetor finner utskottet att det vore av värde med en mera Övergripande utredning om den svenska sockernäringens framtida organisation och struktur. Livsmedelssubventionernas inverkan på våra kostvanor tas upp i flera motioner. I propositionen redovisas jordbruksnämndens undersökningar och försök till analys av hur konsumtionen av vissa livsmedel kan ha påverkats av livsmedelssubventionerna. Vidare söker man belysa skillnaden mellan det totala subventionsbeloppet och hur mycket konsumenternas utgifter för subventionerade livsmedel kan ha minskat. Utskottet påminner om att regeringen tillsatt en beredning för livsmedelsoch näringsfrågor. Riksdagen bör få en redovisning av beredningens arbete, anser utskottet, varvid också livsmedelssubventionernas inverkan på konsumtionsinriktning och kostvanor förhoppningsvis ytterligare kan belysas. Vid utskottets betänkande är fogade tre reservationer, varav en från centerpartiledamöterna i utskottet. I denna tar man upp frågan om e.ableringskontroll för att förhindra alltför snabb utbyggnad av animalieproduktionen i landet. Genom 1977 års beslut i riksdagen om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken öppnades möjligheter för att genom särskilda åtgärder åstadkomma en styrning av animalieproduktionens utbyggnad. Riksdagens beslut innebär att differentierade avgifter skall tas ut inom slaktsvinsoch äggproduktionen i lägen då pristryckande överskott föreligger. Som redovisas i propositionen har jordbruksnämnden beslutat att fr.o.m. den 1 januari 1979 ta ut en differentierad avgift på innehav av värphöns. Vidare har jordbruksnämnden anmält att det i samband med utarbetandet av ett system med differentierade produktionsavgifter på fläsk visat sig att de administrativa svårigheterna har varit större än vad man tidigare hade kunnat förutse. Jag anser att det är av vikt att systemet med differentierade avgifter, som det ju finns principbeslut om, först får prövas som produktionsdämpande medel. Motionsyrkanden om etableringskontroll fanns med även vid behandlingen 1977 av riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken. Dessa yrkanden avvisades då. Något nytt har knappast framkommit som motiverar att riksdagen nu skall besluta i reservationens riktning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan under mom. 4 och avslag på reservationen 1. I reservationen 2 från de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet framhålls att noggranna överväganden måste föregå utarbetandet av det system med differentierade produktionsavgifter på fläsk som man avser att tillämpa när pristryckande överskott finns på marknaden. Detta vill man ge ” regeringen till känna. Som tidigare sagts har jordbruksnämnden redovisat att det finns svårigheter, när man går i närkamp med dessa frågor. Jag vill påstå att socialdemokraternas önskemål om noggranna överväganden motsvaras av det arbete som av allt att döma pågår i jordbruksnämnden. Reservationen avstyrks således. Beträffande reservationen 3 från socialdemokraterna i utskottet, vari föreslås en minskning med 100 milj.kr. av anslaget till prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, vill jag påpeka att en sådan minskning av anslaget skulle ta merparten av den anslagshöjning som regeringen har föreslagit i förhållande till innevarande budgetår. Det kan inte vara rimligt att minska anslaget, om man är med på att godkänna vad regeringen i övrigt föreslår på jordbruksprisregleringens område. Herr talman!

Herr talman! Låt mig först säga att jag inte är någon vän av detaljregleringar inom näringslivet, varken inom jordbruket eller på annat håll. Under min tid som jordbruksminister — det ligger ju rätt långt tillbaka i tiden — försökte jag så långt möjligt att utveckla samma förutsättningar för jordbruket som för näringslivet i övrigt. Av många skäl är vi ändå överens om att vi måste acceptera ett prisregleringssystem. Det har lagts ned stora ansträngningar på att göra det så ändamålsenligt som möjligt. Under den tid då jag sysslade med de här frågorna var utgångspunkterna tre: systemet skulle medverka till att ge konsumenterna tillgång till bra livsmedel till skäliga priser, jordbrukets utövare skulle tillförsäkras en skälig levnadsstandard och en effektivisering inom näringen skulle eftersträvas. Jag beklagar att under den borgerliga regeringspolitikens tid —en epok som vi hoppas snart är slut — har konsumentintressena skjutits åt sidan på ett ganska uppseendeväckande sätt. Vi vet ju alla att när det nya jordbruksbeslutet fattades uttalade sig majoriteten för ett enda huvudmål, nämligen att jordbrukarna skulle beredas skäliga inkomster. Det andra var så att säga underordnade mål. Jag beklagar att den nuvarande jordbruksministern inte har varit så vidsynt att han återställt den, enligt min mening, naturliga balans som rimligtvis bör finnas mellan konsumenternas och producenternas intressen på det här området. Därför kan jag instämma med Grethe Lundblad när hon beklagade att inte folkpartister och moderater har funnit anledning att vid utskottsbehandlingen ta ställning för konsumenterna. Det är onekligen motiverat att orientera sig om hur det här nya och ingripande teoretiska systemet beträffande äggproduktionen verkar. Som Grethe Lundblad sade kan det när det gäller de större företagen inom produktionen betyda en kostnadsbelastning på 25 å 30 öre per kilo. För mig är kanske inte detta det allvarligaste. Redan då det gäller ett familjeföretag där man och hustru gemensamt arbetar och produktionen är specialiserad kan systemet drabba mycket hårt. Ta ett fall då en person har en besättning på 5 000 värphönor. Det är inte så märkvärdigt, utan rör sig om ett relativt litet familjeföretag. I detta fall blir det en merkostnad på ca 12 000 kr. om året. Jag föreställer mig att det kan vara ganska svårt för denna producent att utan vidare acceptera sådana kostnadsökningar. Den som inte har någon rationell produktion utan bedriver äggproduktion vid sidan av jordbruk eller annan verksamhet slipper däremot helt att bidra till finansieringen av överskottet, vilket ju är meningen. Är det nu meningen? Det är för mig litet oklart. Man har sagt att man vill bidra till att begränsa överskottet, men det förefaller av diskussionen som om systemet skall vara så utformat att det pressar vissa företag men gynnar andra typer av företag. I någon tidning läste jag ett uttalande att systemet var misslyckat, därför att man inte hade kunnat stoppa de stora producenterna utan de levde kvar. Är syftet i så fall att slå ut de största och effektiva företagen? Syftar systemet till att göra det verkligt svårt och omöjligt för de producenterna och avskräcka andra från att utvidga sina företag eller gå in för specialiserad produktion? Dessa frågor har vi ställt i en motion, som samtliga socialdemokrater från Skåne har skrivit under. Det är ingenting nytt med specialiserad produktion i vårt land. Vi har i motionen pekat på hur det skånska jordbruket varit en inkörsport för ny teknik, för nya grödor och inte minst för specialiserad produktion inom jordbruksnäringen. Vad jordbruksutskottet nu har tagit upp till behandling är mer eller mindre raffinerade metoder för att stoppa en sådan utveckling i framtiden. Det som harskrivits i den skånska motionen är ingalunda till för att komma åt familjeföretagen — det vill jag betona. Mycket få företag ligger egentligen utanför familjeföretagens ram på detta område. Som jag redan har konstaterat kommer många familjeföretag att drabbas hårt av detta förslag. De flesta specialiserade företagen finns i Skåne inom äggoch fläskproduktionen. Detta är ingenting nytt. Såsom jordbruksminister för 15 år sedan hade jag tillfälle att besöka många av dessa företag, specialuppfödare och producenter. Man kan därför fråga sig om avgiften verkligen är till för att sätta stopp för sådan verksamhet. Det sägs också att systemet är ett led i strävan att skydda familjejordbruk och ett stöd i regionalpolitiken. I bygder med begränsade möjligheter skall man tydligen få bättre förutsättningar för produktion på dessa områden. Produktionen skall ske i mindre skala såsom ett komplement eller tillskott till jordbruksproduktionen. Möjligen kan det bli så, men är det verkligen den rätta vägen att driva regionalpolitik? Hittills har ju förhandlingarna om priserna på jordbruksprodukter inte haft ett sådant syfte. Såvitt jag kan se är inte heller någonstans i tidigare beslut uttalat att detta skall inrymmas inom prispolitikens ram. Varför skall förutseende och handlingskraftiga jordbrukare — jag kan säga i Skåne men det gäller också på andra håll — bära kostnaderna för regionalpolitiken? Hur många miljoner kronor kommer ett sådant här system att flytta över från skånska jordbruk till svaga bygder? Det vore intressant att få veta det. Att det rör sig om belopp på miljontals kronor är helt klart. Frågan är bara hur många miljoner det rör sig om. Nog hade det väl funnits viss anledning, jordbruksministern och ordföranden i jordbruksutskottet, att ge oss besked på den punkten? Tycker ni verkligen inte att det skulle vara av visst intresse att få veta vilka verkningar man fått i det avseendet? I den här motionen tar vi också upp frågan om samverkan mellan jordbrukspolitik, förädlingsindustrier, transportkedjor, handel och forskning samt därtill också frågan om konsumentrepresentationen i jordbruksnämnder och olika regleringsföreningar. Jag skall självfallet inte gå in på de frågorna, eftersom de skall behandlas under nästa punkt på dagordningen. Men jag vill säga att vi motionärer ser ett samband mellan regleringsåtgärderna och det svenska näringslivets förutsättningar att kunna utvecklas och hävda sig inte minst i internationell konkurrens. Vår uppfattning är nämligen, och med det skall jag sluta, att vi i detta trots allt lilla land med begränsade resurser måste se till att vi på alla områden tar till vara utveckling och förutsättningar till framsteg. Det är fel att se problemen från snäva gruppintressen — det må vara förmenta jordbrukarintressen eller intressen för andra grupper. Försök inte rasera ett företag, därför att det är för effektivt och därför att det utgör för hård konkurrens mot ett annat företag. Det finns andra vägar att gå om man skall lösa det problemet. Ställ i stället frågan hur vi skall kunna ordna så, att resurserna blir tillvaratagna för stora och små företag och för olika företagstyper samt hur vi skall kunna åstadkomma effektivitet och möjligheter till överlevnad för vårt näringsliv. Jag har, låt mig säga det, herr talman, inte så stora förhoppningar att de borgerliga ledamöterna när vi diskuterar dessa frågor vill tillämpa det synsätt som exempelvis Gösta Bohman gav uttryck för i denna talarstol när vi för några timmar sedan diskuterade principer för näringslivet och önskvärdheten av frihet för utvecklingen.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

Herr talman! Jag förstår mycket väl att Eric Holmqvist imponerats av effektiviteten och rationaliteten när det gäller animalieproduktion i stor skala. Det kan finnas anledning till det. Jag tror inte att jag här har någon möjlighet att ta ur honom den övertygelse som han här gett uttryck för. Jag vill ändå i samband med Eric Holmqvists anförande peka på några fakta som jag tycker bör vara med i den här bilden. Jag tror att det är helt riktigt att tillvarata rationalitet, effektivitet och vidare utveckling. Låt mig slå fast detta för att undvika missförstånd. Men för mycket och för litet skämmer allt. Man måste ta hänsyn till helhetsbilden. En alltför långt driven animalieproduktion i fabriksmässig skala för ändå med sig en del nackdelar. Eric Holmqvist nämner själv önskemålet om bra livsmedel. Det är inte helt säkert att konsumenterna längre accepterar hela skalan av prudukter som riktigt bra livsmedel. Den debatten är ju i gång och man bör ta hänsyn till den, men jag skall inte ge mig in i den nu. Det är inte helt säkert att djurvännerna i alla lägen accepterar dessa principer, vilket man inte kan bortse ifrån. Den regionalpolitiska bedömningen, säger Eric Holmqvist, hör inte hemma här. Jo, det gör den. De senaste besluten som fattats angående jordbruket — det gäller såväl beslutet om nya riktlinjer som andra beslut — genomsyras av den nya principen att de regionala myndigheterna skall ha en helhetsbild, så att man även vid ställningstagandet till statligt kreditstöd eller rätten att förvärva mark får med den regionalpolitiska bedömningen. Låt mig också kortfattat kommentera Eric Holmqvists tal om att man genom detta raserar företag. Det handlar inte om att rasera företag. Även de stora företagen är ju intresserade av en jämn prisbildning, och därför accepterar de också, om de är förnuftiga, att de måste avsätta vissa medel till en fond som skall kunna jämna ut svackorna i prisutvecklingen. Vi har redan sett avskräckande exempel på hur utvecklingen kan bli. Exempelvis broilernäringen, som ju gick ifrån det aktiva familjejordbruket, fick utvecklas till att nästan helt och hållet driva produktionen i fabriksmässig skala. Vi fick plötsligt en mycket stor tillgång på denna produkt, som inte var så åtråvärd som man hade räknat med. Det innebar våldsamma prisfall och utomordentligt stora bekymmer för hela denna stora näring, vilket slutligen ledde till att samhället fick gå in med stöd i olika sammanhang för att klara sysselsättningen på de orter som berördes.
Herr talman! Jag vill helt kortfattat kommentera Eric Holmqvists anförande i de delar det gällde styrningen av animalieproduktionen. Eric Holmqvist inledde sitt anförande med att säga att han icke var någon vän av detaljregleringar. Där är vår uppfattning gemensam. Jordbruksutredningen diskuterade ganska utförligt möjligheterna till en styrning av animalieproduktionen, och i full enighet avvisade utredningen tanken på en etableringskontroll. När det gällde införandet av differentierade avgifter för äggoch fläskproduktionen var det däremot utredningens enhälliga uppfattning att man i ett läge där ett pristryckande överskott föreligger skulle kunna tillgripa etableringskontroll som ett medel för att låta de stora producenterna ta på sig en större andel av de exportkostnader som följer av ett överskott. Jag vill understryka att utskottsmajoritetens skrivning på den här punkten är ett direkt återgivande av vad som sades dels av utredningen, dels i det jordbrukspolitiska beslutet i december 1977. Skälet för önskemålet att styra animalieproduktionen är att vi i vårt land har ganska stora områden, där förhållandena för jordbruket är sådana att det bör finnas möjligheter för de små enheterna att bedriva även animalieproduktion. Det är alldeles uppenbart att om vi får så stora: enheter att de täcker en stor del av det svenska avsättningsutrymmet, då uppstår svårigheter för de familjejordbruk som behöver utrymme för animalieproduktion. Därtill kommer, som redan har påpekats av jordbruksutskottets ordförande, att rationaliseringsvinsterna i stort sett är uppnådda i och med att man beträffande fläskproduktionen har kommit upp i en storlek på kanske 800, 900 eller 1 000 platser per anläggning. Därmed bortfaller enligt min mening det tyngsta argumentet som Eric Holmqvist anförde här, nämligen att det skulle vara ett konsumentintresse att främja mycket stora anläggningar. Rationaliseringsvinsten får man utan sådana uteanläggningar, och till detta kommer de hänsyn som jag tycker att man bör ta till djurskyddsintresset. Herr talman! Detta var bara några reflexioner med anledning av Eric Holmqvists anförande när det gäller styrningen av animalieproduktionen. Jag vill avsluta med att säga att vi i propositionen helt följer upp det uttalande som jordbruksutredningen gjorde och som fick stöd av riksdagen i beslutet i december 1977, då även socialdemokraterna i stort sett ställde sig bakom tankegångarna i båda dessa avseenden.
Herr talman! Jag vill erinra om att det i betänkandet som låg till grund för det jordbrukspolitiska beslutet fanns en socialdemokratisk reservation som gällde frågorna inom det här området — det fanns fler än en f. ö. Jag vill också säga att varken det resonemang som förs av jordbruksministern eller det som förs av jordbruksutskottets ordförande håller. Är det så lyckligt att man skulle nå upp till full effektivitet i företag av den storleksordning som här anges, då finns det ju inte skäl för att ta ut en mycket högre avgift av dem som har större produktion. Då kommer de att bli väldigt hårt pressade — det måste vara uppenbart. Jag tycker inte att vi skall ta in djurskyddssynpunkterna i detta sammanhang. Det finns andra organ som bevakar dem. Tillsynen skall naturligtvis vara inträngande och lika ordentlig, om vi skall vara till freds med den, oavsett vem som har djurhållningen. Det skulle ha varit angeläget att få ett svar på den fråga jag ställde — om det inte måste vara viktigt för Einar Larsson och andra att få vetskap om hur mycket detta betyder i ökade pålagor i ett område av landet där vi redan har sysselsättningssvårigheter. Även de större företagen har ju människor anställda. Deras arbetsinkomst är värdefull. De företagen betalar också sociala avgifter och har ur den synpunkten kanske vissa svårigheter att konkurrera med familjeföretagen. Men nog är det angeläget för en bygd där ett sådant här företag verkar att det blir bestående. Jag tycker alltså inte att man utan vidare skall utgå från att de företagen kan få sjunka tillbaka, även om de inte orkar med pålagorna. Det skulle ha varit ganska intressant att åtminstone få en utfästelse på den punkten, innebärande att man inte syftar till att slå ut företagen. Men jag vet inte hur man i övrigt skulle kunna motivera avgiften i fråga om man inte har det syftet — utslagning. Det finns naturligtvis fler frågor som skulle kunna tas upp i det här sammanhanget, men jag hinner inte med det. Jag bestrider dock att vi någonstans har talat om att prisförhandlingarna också skall innesluta ett hänsynstagande till regionalpolitiken. Det är för mig någonting nytt. Jag kan ha förbigått det. Jag är väl medveten om att det finns andra medel varigenom man skall främja en sådan utveckling på alla håll i landet — men det är för mig en nyhet att man i jordbruksprisförhandlingar skulle ta med också det som en faktor i bilden. Jag är fortfarande tvivlande på den punkten.
Herr talman! Jag vill gärna starkt betona att det inte handlar om att företag skall slås ut. I de resonemang som jag själv har fört med många stora producenter har det framgått att de uppfattar det som ett visst stöd att man har en viss styrning av produktionens omfattning. I den händelse produktionen får en sådan obalans att priset faller — vilket exempelvis har skett inom broilerproduktionen — drabbas nämligen företaget självt av mycket större bekymmer än den här avgiften, som man i långa stycken är enig om. Det är ändå företagarna tillsammans som betalar, som en viss försäkring för att kunna hålla balans i produktionen. Jag tror faktiskt att det är riktigt att den som är mest vållande till en överproduktion också får ta den största kostnaden för en sådan. — Kanske blotta möjligheten att införa denna styrning har haft den psykologiska effekten att man lugnat ned sig litet grand när det gäller etablering av anläggningar på den nivå där det kan bli risk för överproduktion.
Herr talman! Systemet med differentierade avgifter innebär inte att man slår ut några företag. Det innebär bara att man i ett läge med ett pristryckande överskott låter de största och bärkraftigaste företagen ta på sig en något större del av exportkostnaderna. Eric Holmqvist talar om hänsyn till sysselsättningsmöjligheterna — och det är givet att vi skall ta sådana hänsyn när det gäller jordbrukspolitiken. Men just i de områden där de största anläggningarna hamnar är ändå sysselsättningssvårigheterna i regel mindre än i de delar av vårt land där vi har de små jordbruksenheterna, där det är glesbygd och risk för ytterligare avfolkning.
Herr talman! Jag konstaterar fortfarande att jordbruksministern har den mer begränsade synen på dessa frågor och diskuterar hur vi skall omfördela inom jordbruket. Han har tydligen inte någon som helst tro på värdet av att vi ligger framme i den internationella konkurrensen. Det är ganska farligt för familjeföretagen om den uppfattningen skulle få spridning att man inte kan konkurrera med andra företag. Hittills har det — jag tror med all rätt — hävdats att familjeföretagen har stora möjligheter att ge oss produkter till låga priser. Men här talar man ändå för att lägga hårda avgifter på de stora företagen. Syftet tycks vara att få dem att avstå från att producera så mycket. Man anser tydligen att de kan bära en kostnad som ligger 25 å 30 öre högre per kg. Man kan då ställa frågan: Hur skulle det bli för konsumenterna om produktionen var ordnad på det sättet? Naturligtvis skulle man då få billigare produkter. Jag vill inte påstå att det är så, men konsekvenserna av resonemanget blir att man börjar fråga sig om det verkligen är riktigt från konsumentsynpunkt att vi gör denna begränsning när det gäller företagen. Om Einar Larssons resonemang, att det hela syftar till att hindra nyproduktion, hade varit riktigt, så är det ändå ett faktum att systemet slår på de företag som redan finns och som kanske funnits under årtionden. De kommer plötsligt att belastas med mycket betydande kostnader i förhållande till andra. Jag uppfattar det som en ganska stor orättvisa att de kan ställas i en sådan situation. Jag har naturligtvis inte någon större känsla för den typen av företagare än för andra, men jag anser att det, när vi inför sådana här regleringar, är mycket viktigt att vi aktar oss för att få sådana verkningar som inte överensstämmer med principer som vi i övrigt hävdar. Om det hade varit så att detta system endast verkar i situationer med pristryck, hade det varit en annan sak. Men observera att priserna på äggen i dag ligger över den nedre prisgränsen, trots att vi har detta system. Det har alltså inte använts för att skydda priserna, utan det har använts i annat syfte.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till utskottets talesman. Det gäller behandlingen av motionen 2676 från socialdemokrater, centerpartister och moderater i mitt hemlän. Vi har där tagit upp frågan om fortsatt prisstöd till broilernäringen. Regeringen har ju haft allvarliga funderingar på att dra in det här prisstödet på 20 milj.kr. men har backat något efter påtryckningar från de anställda i branschen. I propositionen finns inte klart uttalat att stödet skall finnas kvar och då självfallet inte hur stort det skall vara. I stället finns följande formulering: ”Om ett fortsatt stöd till broilernäringen anses behövligt efter den 1 juli 1979 får en viss omfördelning av livsmedelssubventionerna övervägas.” Detta anser vi motionärer vara oklart och tänjbart. Det bidrar inte till att stilla den oro som spritt sig hos de anställda i branschen sedan regeringens planer på indragning av prisstödet blev kända. Det är inte heller ett uttryck för en vilja till samordning av samhällets olika stödinsatser för denna näring. Branschen har under flera år brottats med problem. Stat och kommun har då medverkat både vid etableringar och rekonstruktioner av företag. Förändringar av prisstödet kan ej godtas om de innebär att alla tidigare satsningar skulle vara bortkastade. Ivo Foods anläggning i Kristvallabrunn, Nybro kommun, skulle bli direkt nedläggningshotad om prisstödet upphör. Efter långa förhandlingar och med hjälp av statliga lån och kommunala subventioner kom man förra året ämligen fram till en lösning som tryggade sysselsättningen vid den här anläggningen. F.n. har man där 135 anställda. En planerad utbyggnad hos Guldfågeln i Mörbylånga kommun kommer dessutom att skjutas upp. Vi förutsätter i motionen att konstruktionen av samhällets stöd till broilernäringen blir sådan att olika stöd samordnas, att drastiska förändringar undviks och att sysselsättningen tryggas. Vår hemställan är därför att riksdagen skall uttala att prisstödet inom broilernäringen skall bibehållas där det är nödvändigt för att trygga sysselsättningen. Utskottet håller med om att drastiska förändringar skall undvikas och att sysselsättningen skall tryggas och säger: ”Den önskvärda omställningen bör genomföras med beaktande härav.” Omställningen syftar då på en anpassning av produktionen till avsättningsutrymmet. Det är ett mycket bra uttalande, precis vad vi har önskat i motionen. Och då kanske någon undrar varför jag tjatar om det här prisstödet. Jo, utskottets uttalande resulterar bara i konstaterandet att motionen därmed bör kunna anses besvarad. Jag vill då fråga utskottets företrädare: Vilken betydelse har ett uttalande av utskottet som inte har status av ett tillkännagivande? Innebär det att jag kan lugna de 135 anställda i Kristvallabrunn? Utskottet fortsätter att uttala sig i frågan i den följande meningen: ”Utskottet har därför ingen erinran mot att som i propositionen anförs visst fortsatt stöd efter den 1 juli 1979 övergångsvis tillförs broilernäringen genom viss omfördelning av livsmedelssubventionerna.” Min fråga till utskottets talesman blir då: Vad innebär ”visst fortsatt stöd”, vad innebär ”övergångsvis” och vad innebär ”viss omfördelning”?

Herr talman! Jag skall försöka svara på Lena Öhrsviks frågor. De kommer som en ganska underbar och samtidigt hårdhänt demonstration av de problem som kan uppstå och som jag tidigare har försökt förklara för Eric Holmqvist, när en animalieproduktion blir ensidigt fabriksmässig och ökar till en nivå som konsumtionen inte når upp till. Man kan då inte avsätta sina produkter utan drabbas av mycket större prissänkningar än en liten slaktdjursavgift eller en kläckningsavgift, och en hel bygd råkar i svårigheter. I det läget har samhället gått in med visst stöd åt broilernäringen. Det gavs med förbehållet att man skulle försöka omstrukturera näringen och anpassa den till marknaden. Detta har man ännu inte lyckats göra, och man behövde därför fortsatt stöd. Jag, och kanske även andra utskottsledamöter, trodde att det var nödvändigt att ge broilernäringen ett fortsatt prisstöd på 20 milj.kr. Utskottet har emellertid funnit att företrädare för branschen vid förhandlingar med regeringen har förklarat att de kan nöja sig med ett något lägre belopp, vilket jordbruksministern kan verifiera om han så önskar.

Herr talman! Jag tycker inte att jag fick något tillfredsställande svar på frågan om jag kan lugna de 135 anställda i Kristvallabrunn. Jag vet att det nyligen har träffats en överenskommelse om en nedskärning av antalet kycklingar med ett par miljoner om året för att inte nya överlager skall skapas. Har man därmed uppfyllt kraven för att få prisstödet i fortsättningen också?

Herr talman! Jag skall alldeles rakt ut ställa en fråga till Grethe Lundblad. Det är möjligt att det var ett hörfel — eller hörde jag rätt när jag tyckte att Grethe Lundblad sade att jordbruket med anledning av livsmedelssubventionerna borde avstå från 100 milj.kr. av avtalade priser? Jag kanske kan få ett svar på den frågan först, så skall jag återkomma senare. Sedan var det intressant att höra Eric Holmqvist ånyo tala i jordbruksfrågor. Jag måste säga som svar på hans tal om att konsumenterna under den borgerliga regimen hade kommit i kläm att i det avseendet var det nog värre när socialdemokraterna regerade. Jag är alldeles övertygad om att ifall Eric Holrnaqvist ”läser litet bakåt i tiden”, finner han att vi hade den allra största stegringen av livsmedelspriserna under början av 1970-talet, alltså efter hans avgång från jordbruksministerposten. Det var då som vi fick de verkligt stora prisökningarna, men de var alldeles ofrånkomliga för att vi skulle kunna ha något jordbruk kvar i det här landet. — Det är bara ett konstaterande som jag gör, det kan med siffror bevisas. Jag konstaterar att Eric Holmqvist ingenting lärde under den tid då han var både inrikesminister och försvarsminister och sysslade med regionalpolitik och försvarspolitik. I båda sammanhangen är det naturligtvis väsentligt att det finns en livsmedelsproduktion och att det finns människor i alla delar av landet. Det är väl av alla omvittnat att utan ett jordbruk som grund är det omöjligt att driva någon annan verksamhet heller. Särskilt gäller detta i de norra delarna av landet. Eric Holmqvist säger sedan att det naturligtvis inte skall vara så att skåningarna skall behöva avstå pengar till norrlänningarna. Ja, men det förhåller sig ju faktiskt tvärtom i dag — det är så det nuvarande kompensationssystemet tillämpas. Från jordbrukets sida har vi försökt att i förhandlingarna inför jordbruksnämnden få ett annat sakernas tillstånd, men vi har inte lyckats särskilt bra. Kompensationen för kostnadsökningen inom uppsamling och förädling slås ut generellt, ehuru kostnadsökningarna är mycket större i de norra delarna av Sverige. Ett litet avsteg från detta gjordes visserligen för ett par år sedan, men det behövs återkommande justeringar. Här går allt mer pengar, som jordbrukarna i de norra delarna av Sverige skulle ha haft, ner till skåningarna. Detta är ett obestridligt faktum. Eric Holmqvist var också en god advokat — och det var inte oväntat — för storproduktionen. Han frågade om det verkligen var meningen att stoppa den helt. Det är naturligtvis inte meningen. — Detta svar gäller också Grethe Lundblad. Jag tror inte heller att de som etablerade sig som storproducenter på Eric Holmqvists tid har någon anledning att klaga i dag; de lever faktiskt, tror jag, ekonomiskt ganska gott. Anläggningarna som de har är efter dagens mått billiga nu, och de fick ju dessutom subventioner till uppförandet av dem. Vi kan ta exemplet med 5 000 höns som familjejordbrukaren betalar 12 000 kr. för. Vet Eric Holmqvist att han innan vi införde den differentierade avgiften betalade 10 000 kr. i s.k. kläckningsavgift? Det är alltså 2 000 kr. i ökad avgift. Den tidigare kläckningsavgiften togs ju bort i och med att den differentierade avgiften infördes. Det är alltså på sin höjd 2 000 kr. mer, och ingalunda 12 000 kr. mer, som den här familjen betalar nu. Sedan kan man fråga: Vad är rationellt och vad är samhällsekonomiskt riktigt? Samhällsekonomiskt riktigt är naturligtvis att lägga produktionen där man har icke fullt utnyttjad arbetskraft, alltså på familjejordbruken. Det råder väl inget tvivel om detta. Och i vad det gäller stordriftsfördelarna är det belagt av dem som studerat dessa att man inte behöver komma upp i fantastiskt stora tal förrän man har uppnått dem. Men man kan undra om det är samhällsekonomiskt riktigt och vettigt att i dessa oljebristens tider exempelvis torka gödseln. Det måste man göra på Aniagra — om man skall bygga ut storföretaget till det dubbla, vilket Eric Holmqvist tydligen vill. Jag kan aldrig tänka mig att det kan vara ekonomiskt. Å andra sidan ger en spridd animalieproduktion möjligheter att utnyttja gödseln från både höns och svin — konstgödseln stiger ju i pris allteftersom priset på olja ökar. Man kan vidare fråga — och jag tror att Einar Larsson var inne på detta — om konsumenterna kommer att acceptera sådana livsmedel. Man måste sannolikt i många lägen använda antibiotika och dylika saker för att kunna klara produktionen i denna skala. Det allra yttersta exemplet är att Aniagra vill torka gödseln för att sedan kunna använda den till foder. Jag undrar just hur konsumenterna reagerar den dag då vi skall utfodra våra djur med gödseln från hönsen — det tycks ju vara den högsta visdomen. Vad gäller storproduktionsavgiften för svin, som riksdagen beslutat om, så förhåller det sig ju faktiskt så att det fanns ingen reservation från socialdemokraterna när beslutet fattades. Det finns ett yttrande där man accepterar beslutet, men man vill, som det heter, följa utvecklingen. Det är vad som finns där. Det är sagt att förfarandet skall tillämpas endast den gång man behöver ta in pengar för att klara exportkostnader. Jag kan i det sammanhanget säga, med anledning av att Grethe Lundblad tyckte att priserna var så höga, att i dag är detta inget problem, för vi har exportavgift fr.o.m. denna vecka på fläsk. I annat fall skulle fläsket försvinna till Japan.
Herr talman! Beträffande Axel Kristianssons första fråga kan jag säga att socialdemokraternas krav på en minskning av anslaget till prisreglerande åtgärder är ett led i vår allmänna besparingsmotion till riksdagen i år för att få en begränsning av statens utgifter.

Då det gäller diskussionen om de differentierade produktionsavgifterna skulle jag ändå vilja säga att meningen var ju att de skulle sättas in där pristryckande överskott fanns. Men när differentierade produktionsavgifter beslöts på ägg, så fanns det egentligen inte något sådant överskott, utan priserna var mycket höga, och endast genom ingripande från konsumenthåll fick man priserna sänkta. När man sänkte priserna ökade konsumtionen. Det var alltså den mekanism man skulle ha i gång — genom sänkta priser skall vi få ökad konsumtion och på det sättet få bort överskotten. Däremot har det ju blivit på det sättet, sedan man infört den differentierade produktionsavgiften på ägg, att priserna har höjts ytterligare. Om det sedan kommer att innebära att produktionen minskar vet vi ingenting om i dag, men det finns en viss risk att den inte gör det. Jag tror därför fortfarande att det bästa sättet att minska de stora överskotten är att hålla priserna låga.
Herr talman! Jag vill bara notera att Axel Kristiansson väl knappast tillförde debatten någonting nytt och väsentligt som jag har anledning att bemöta. Att han gav mig en skopa ovett så här retroaktivt lämnar jag därhän. Jag tänker inte ta kammarens tid i anspråk med att diskutera det.
Herr talman! Jag skall heller inte uppta kammarens tid genom att diskutera mera med Eric Holmqvist. Det var dock en tillfredsställelse att få säga det jag sade. Man må tycka vad man vill, Grethe Lundblad, men när Grethe Lundblad har ett mandat i jordbruksnämnden som förhandlare skall rimligtvis kravet på de 100 miljonerna i avdrag framföras där. Sedan Grethe Lundblad har godkänt ett avtal där skall i varje fall inte hon här i riksdagen säga att nu tar vi tillbaka 100 miljoner. Det må vara andra fritt att göra det, men inte Grethe Lundblad. Jag vill därtill framhålla att det så länge jag minns varit sed — detta gällde även under Eric Holmqvists tid som jordbruksminister, och det vill jag hålla honom räkning för — att man inte tagit tillbaka någonting som konsumenter och producenter via jordbruksnämnden kommit överens om. Den differentierade avgiften på ägg, som påstås betyda så mycket, betyder egentligen inte mer än netto 15 öre, för man betalar ju en avgift dessförinnan på 2 kr. per höna. Och det tror jag att vederbörande klarar av, så effektiva som de lär vara. Den differentierade avgiften ersätter ju kläckningsavgiften.
Herr talman! Vad vi i dag behandlar, Axel Kristiansson, är budgetåret 1979/80. Dessa 100 milj.kr. hänför sig alltså till kommande tidpunkt. När det gäller produktionsavgiften har vi inte protesterat mot det tidigare systemet med en kläckningsavgift som var lika för alla. Vi ansåg att det kunde vara riktigt för att dämpa överskottet. Vad vi i dag beklagar är att den s.k. differentierade produktionsavgiften på något vis straffbelägger mycket rationella och lönsamma företag, som kan hålla konsumentpriserna nere. Det tycker vi är felaktigt.
Herr talman! Jag vill bara tillrättalägga en sak. Den tidigare avgiften uttogs inte av alla. Det fanns då en nedre gräns på 500 höns, och den är nu flyttad till 1000 höns.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för detta inhopp i debatten, som jag faktiskt inte hade tänkt göra. Men efter Eric Holmqvists debattinlägg under hans inhopp på den jordbrukspolitiska arenan kan jag inte undgå att delta i debatten. Under efterkrigstiden har vi tre gånger fastlagt en ny jordbrukspolitisk målsättning. Den första varade i 20 år, och den andra varade i 10 år. Om man skall dra några slutsatser av framför allt Eric Holmqvists inlägg i debatten men även av Grethe Lundblads — som jag inte skall ta upp tid med att kommentera — kan man fråga sig om den senaste jordbrukspolitiska målsättningen bara skall räcka ett år. Jag ansåg mig föranledd att gå in i denna debatt av att Eric Holmqvist sade att han aldrig har hört talas om att regionalpolitiken skulle ha något med jordbrukspolitiken att skaffa. Nej, det har han troligtvis inte hört talas om. Men jag skall kort och gott läsa upp vad som stod i jordbruksutskottets betänkande när vi för drygt ett år sedan antog den jordbrukspolitiska målsättning som nu gäller. Jag citerar från s. 16 i jordbruksutskottets betänkande 1977/78:10. ”Mot bakgrund av bl.a. den geografiska utbredningen finns det enligt jordbruksministern anledning att markera jordbruksnäringens regionalpolitiska betydelse.” Detta lades fast i jordbruksutskottets betänkande. För mig var det den kanske väsentligaste delen av den nya jordbrukspolitiken. För den jordbrukspolitiska målsättning som lades fast 1967, då Eric Holmqvist — om jag minns rätt — var jordbruksminister, tog inga som helst hänsyn till att ett jordbruk kunde ha någon regionalpolitisk uppgift.

Det varlantbruksnämndens uppgifter, som den gång efter annan lade fast. Och anledningen var den jordbrukspolitiska målsättning som vi då hade, där jordbruket som sagt inte hade någon uppgift eller betydelse ur regionalpolitisk synpunkt. Efter hand har man faktiskt kommit underfund med jordbrukets betydelse från regionalpolitisk synpunkt — och vi har varit helt överens om den. För att bevisa detta vill jag citera ur den socialdemokratiska reservationen 1 när vi antog den nuvarande jordbrukspolitiska målsättningen. Socialdemokraterna hade då några reservationer, men det bör sägas att målsättningen antogs under mycket stor enighet — det sades också från socialdemokratisk sida. Men som vanligt fanns det vissa detaljfrågor där man hade olika åsikter. Men på denna punkt, som togs upp i reservation nr 1 på s. 41 i jordbruksutskottets betänkande, sade socialdemokraterna exakt följande: ”Jordbruket skall rationaliseras med samhällets stöd. Familjejordbruket kommer under den tid vi kan överblicka” — och jag tror att reservanterna menade mer än ett år — ”att vara den dominerande företagsformen. Stöd skall utgå till brukare av mindre enheter där detta motiveras av sociala och regionalpolitiska skäl.” Om Eric Holmqvist inte har vetat om det förut hoppas jag att han kontrollerar mina uppgifter genom att läsa de här avsnitten i jordbruksutskottets betänkande. Sedan hoppas jag att vi slipper att höra mer att regionalpolitiken skall bedrivas på andra sätt än med jordbruk och framför allt att vi slipper höra att man slussar pengar från Skåne för att hålla ett jordbruk vid liv i Norrland.
Herr talman! Jag är, kammarledamöter, ledsen över att två av mina gamla trätobröder från min tid som jordbruksminister tagit så illa vid sig av att jag varit med som motionär i en jordbruksfråga. Jag beklagar att debatten inte är så fri att de skånska riksdagsmännen skall kunna anföra synpunkter som vi vet är vanliga inte bara bland konsumenter; också bland producenterna i Skåne finns det många som har synpunkter just av det slag vi har framfört i den här debatten. Jag har inte för avsikt att ta upp någon retroaktiv debatt om hur jordbrukspolitiken har varit eller hur den kan bli i framtiden. Jag tror att jordbruksministern, som lyssnade till mitt anförande, kan vitsorda att vad jag sade var att man vid prisförhandlingarna inte tidigare har lagt in några regionalpolitiska bedömningar och haft dem som förevändning för prissättningen. Det är bara på den punkten jag har gjort invändningar. I övrigt har jag tvärtom understrukit att det finns flera inslag inom jordbrukspolitiken som har regionalpolitisk betydelse. Jag är inte så okunnig att jag inte vet om det. Jag har som sagt inte anledning att förlänga debatten. Jag vill bara ge förklaringen att jag tillsammans med mina partivänner från Skåne tagit upp en fråga som för oss är angelägen. Att den inte är lika angelägen för andra är att beklaga. Men vi måste ha rätten att yttra oss utan att därför bli utsatta för förolämpningar för att vi deltar i debatten.
Herr talman! Jag har aldrig ifrågasatt Eric Holmqvists rätt att yttra sig eller att motionera. Men om man går upp i en debatt och gör uttalanden om att det slussas miljoner kronor från det skånska jordbruket upp till Norrland, då förbehåller jag mig rätten att tala om ungefär hur det ligger till. Jag behöver inte upprepa vad Axel Kristiansson nyss sade om hur prispolitiken i dag verkar.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 37 behandlas bl.a. tre socialdemokratiska motioner, som tar upp frågor som sammanhänger med hur jordbruksförhandlingarna sker och hur underlaget för dessa skall se ut. Utgångspunkterna för den socialdemokratiska jordbrukspolitik som skall ligga till grund för dessa prisförhandlingar har bl.a. redovisats i det särskilda yttrande som fanns till föregående punkt på dagordningen. Jag ber här att bara få hänvisa till detta yttrande. I motionen 755 av Gunnar Nilsson och Knut Johansson begärs en utredning som kartlägger markprisernas roll i jordbrukspolitiken. Här har utskottet enhälligt och tillfredsställande föreslagit riksdagen att en utredning skall komma till stånd i motionens anda. Däremot är det inte tillfredsställande att utskottets borgerliga majoritet på nytt vill avstyrka socialdemokraternas krav på en förstärkning av allmänintresset i jordbruksnämndens styrelse och en utredning om konsumentdelegationens ställning i syfte att förstärka konsumentintressets roll i denna liksom i regleringsföreningarna. Detta krav har konkret rests i den socialdemokratiska utskottsgruppmotionen 1457 liksom i motionen 1449 av Eric Holmqvist m.fl. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har följt upp dessa krav i en särskild reservation, som jag härmed ber att få yrka bifall till. Utöver vad som anförs i reservationen vill jag framhålla följande. De båda motionerna av Gunnar Nilsson och Eric Holmqvist kan sägas skildra situationen i de egentliga jordbruksbygderna i vårt land. Eric Holmaqvists motion gäller den utpräglade jordbruksbygden i Skåne. Vad som inte kommer fram i dessa motioner är den tilltagande spännvidden inom jordbrukspolitiken till följd av utvecklingen i de egentliga glesbygderna, där jordbrukets roll från produktionssynpunkt är betydligt mindre men där jordbrukets relativa roll i sysselsättningsoch regionalpolitiken blivit allt viktigare, inte minst därför att andra alternativa sysselsättningsmöjligheter inte står till buds. Denna roll har ökat mycket kraftigt i betydelse under det senaste decenniet i takt med att industrin inte längre kan erbjuda nya arbetsmöjligheter och att glesbygdens överlevnadsmöjligheter har framstått som allt viktigare. Tillkomsten av Norrlandsstödet, det regionalpolitiska jordbruksstödet och nu senast det samordnade glesbygdsstödet är bl.a. stadier i denna utveckling. Det är viktigt att kostnaderna för dessa regionalpolitiska satsningar klart redovisas och inte tillåts påverka livsmedelsprisernas utveckling såsom sker i jordbruksförhandlingarna. I annat fall riskerar vi att det högrationella jordbruket erhåller inte avsedda inkomsttillskott. Successivt bygger vi i jordbrukspolitiken in en allt större spänning mellan samhällets åtgärder för att utveckla ett rationellt jordbruk, som ger så låga livsmedelspriser som möjligt, och samhällets ambition att hålla sysselsättningen uppe och bygder vid liv. Denna spänning aktualiseras bl.a. vid hanteringen av de spannmålsöverskott och andra överskott som blir en följd av vår nuvarande jordbruksproduktion och som måste avsättas — huvuddelen på utlandsmarknaden till lägre priser än vad som erhålls inom landet. Samtidigt med denna utveckling växer kraven på att vårt jordbruk skall omställas till en annan energihushållning, att den kemiska bekämpningen skall tas bort och att användningen av handelsgödselmedel minskas. Detta är krav som måste balanseras mot de effekter de har på livsmedelsprisernas utveckling. Vi kan räkna med att på 1980-talet kommer dessa problem att växa i betydelse när det gäller jordbrukspolitiken. Ytterligare ett område, där utvecklingen under 1980-talet kan komma att erbjuda överraskningar men som i nuvarande läge är utomordentligt svårbedömbart, är försörjningssituationen i u-länderna. Kommer deras jordbruk att klara det mål som livsmedelkonferensen i Rom satte upp 1974, nämligen sin egen försörjning, och får vi i anledning av detta betydligt svårare att avsätta våra överskott? Hittills finns det inte mycket som stöder tanken att de kommer att klara sin försörjning, men utvecklingen kan förvisso erbjuda överraskningar.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

Herr talman! Åke Wictorsson har litet otur, eftersom han målar upp denna för jordbruket dystra och pessimistiska bild just efter det att vi fått meddelandet om att det numera uttas exportavgifter på fläsk på grund av att det kan exporteras till goda priser. Jag är inte riktigt säker på att det är rätt att förfalla till dessa pessimistiska tongångar. Det kan hända att de spannmålsöverskott som Åke Wictorsson talar om efter hand, tack vare den höga teknik, rationalitet och livsmedelshygien som vi har i vårt land, kommer att kunna omvandlas till animaliska produkter och kanske rent av säljas till vettiga priser till konsumenter som behöver dem bättre än vi. Vi måste däremot naturligtvis med allvar möta den av Åke Wictorsson upptagna diskussionen om huruvida vi i framtiden kan tillåta användning av bekämpningsmedel i samma utsträckning som nu. Det är kanske framför allt jordbrukarna och deras medhjälpare som möter dessa problem i sitt arbete. På den punkten kan det tänkas att vi i viss mån får ompröva de jordbrukspolitiska riktlinjerna. Jag vill nämna detta, eftersom det av debatten verkar som om jordbrukarna själva hade ett slags egoistiskt intresse av att använda denna teknik. Det har de verkligen inte. Men det kan inte heller vara deras uppgift att betala den kostnad som skulle uppstå om man väljer en ny teknik. Låt mig beträffande utskottets betänkande säga att utskottet på ett par punkter har välvilliga skrivningar med anledning av väckta motioner. Åke Wictorsson har redan kommenterat några sådana skrivningar. Jag skall dessutom nämna att utskottet med anledning av motioner från centern har beslutat förorda att riksdagen uttalar sig för en utredning om livsmedelsförsörjningen från beredskapssynpunkt och av vår sårbarhet i detta avseende. Beträffande konsumentdelegationens ställning, som kommenteras i den socialdemokratiska reservationen, vill jag nämna att delegationen under 1978 ändå har fått en viss förstärkning av sitt sekretariat.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
Herr talman! Om den förändringen av förutsättningarna har inträffat att fläsk nu kan säljas med förtjänst, förändrar det inte på något sätt betydelsen av att jordbruksnämnden och konsumentdelegationen utformar en förnuftig prisreglering. Mitt resonemang om dessa frågors ökande betydelse påverkas alltså i och för sig inte av denna förändring utan kvarstår med oförminskad kraft. Vidare säger Einar Larsson att han har velat betona att jordbrukarna inte har något egoistiskt intresse av att behålla de kemiska bekämpningsmedlen och av att använda handelsgödsel i övermått. Det kan hända, men nog är det litet förunderligt att Einar Larsson med hjälp av andra ledamöter i jordbruksutskottet när vi där har krävt en utredning om möjligheterna att begränsa handelsgödselanvändningen har avvisat den tanken. Det är svårt att då komma ifrån misstanken att det finns någon form av egenintresse i detta sammanhang. Einar Larsson säger också att det inte har inträffat någonting nytt sedan 1977 och att den borgerliga majoritetens ställningsstagande därför kvarstår oförändrat. Jag har pekat på några faktorer som ändock tillkommit i denna bild och som klart förändrar bedömningen av den vikt och betydelse som förhandlingsarbetet i statens jordbruksnämnd har. Dessa förändringar motiverar och understryker vårt krav på en förstärkning av allmänintresset i jordbruksnämnden liksom på en utredning om konsumentdelegationen och regleringsföreningarna.
Herr talman! Åke Wictorsson gör sig skyldig till en felaktig redovisning när han säger att utskottet har avvisat kravet på undersökning av möjligheterna till begränsning av användningen av kemikalier i jordbruket. Vi har inte avvisat kravet utan hänvisat till den nyligen tillsatta naturresursoch miljöutredningen, som har mycket omfattande direktiv och också kan göra specialutredningar. Med tanke på den utomordentligt tunga socialdemokratiska representationen i den utredningen borde man kunna ha förtroende för den och i första hand låta den pröva, om inte det här arbetet kan utföras inom ramen för utredningen. Det betyder inte att vi definitivt har avvisat denna tanke, men vi har velat hänvisa till utredningen. Vi tror alltjämt att frågorna kan prövas där.
Herr talman! Jag har hört sekretariatets redogörelser för arbetet inom naturresursoch miljöutredningen. Av dessa redogörelser framgick att vad man i bästa fall kunde vänta som resultat av utredningen var ett handlingsprogram om det fortsatta utredningsarbetet. Med den takten i utredningsarbetet, Einar Larsson, kommer vi att få vänta mycket lång tid, innan det över huvud taget blir någon utredning om och utvärdering av handelsgödselns betydelse och påverkan inom jordbruket och möjligheterna att begränsa hanteringen.

Herr talman! Under en lång följd av år har enigheten varit stor om att det behövs en ny trafikpolitik. Under hela 1970-talet har också ett intensivt utredningsarbete pågått för en ny inriktning av trafikpolitiken. Mina företrädare har vid upprepade tillfällen lovat riksdagen en proposition i ämnet. Nu är vi äntligen framme vid den tidpunkt när riksdagen skall fatta beslut om en ny trafikpolitik. Den trafikpolitik som vi hittills har haft hänför sig i huvudsak till det beslut som riksdagen fattade 1963. Målet var då att åstadkomma en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga kostnader. Detta skulle uppnås genom att trafikgrenar och trafikföretag utbjöd sina tjänster i fri konkurrens på lika villkor. En av de väsentligaste förutsättningarna för en sådan konkurrens var principen att varje trafikgren skulle bära sina egna kostnader. 1963 års trafikpolitiska riktlinjer har fått utstå mycket kritik. Medlen visade sig inte leda fram till det mål som man satt upp för trafikpolitiken. Den främsta anledningen är enligt min mening att kostnadsansvaret fick en utformning och tillämpning som snarare var grundad på ett företagsekonomiskt än på ett samhällsekonomiskt synsätt. Det strikta företagsekonomiska kostnadsansvaret har tillsammans med en bristande samplanering och samverkan lett till ett sektorstänkande som medfört överkapacitet och dåligt resursutnyttjande. Inte heller har trafikpolitikens starka koppling till t.ex. regional-, närings-, miljöoch energipolitiken blivit tillräckligt beaktad. Själva grundidén i den nu framlagda propositionen är att trafiken och trafikpolitiken inte har något egenvärde utan är ett medel för att uppnå andra mål i samhället. Trafikpolitiken måste därför vila på en samhällsekonomisk grundsyn. Just inom transportsektorn är det uppenbart att ett samhällsekonomiskt synsätt kan och bör tillämpas. I detta ligger att det trafikpolitiska handlandet skall ta hänsyn till näringspolitiken, regionalpolitiken, miljöpolitiken, energipolitiken osv. Detta markeras nu i den nya trafikpolitiken. Huvudsyftet med den nya trafikpolitiken är att få till stånd en bättre trafikförsörjning. Det skall för det första ske genom ett effektivare resursutnyttjande inom transportsektorn. För att åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande har vi i propositionen valt att gå flera vägar. Det viktigaste förslaget i sammanhanget är att det strikta kostnadsansvaret för vägoch järnvägstrafiken slopas. Därigenom skapas förutsättningar för en prissättning som är bättre anpassad till de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Detta innebär att den enskilde trafikanten när han gör sina resor i princip inte skall behöva betala mer än den merkostnad som hans resa åsamkar samhället och trafikföretaget. De fasta kostnaderna får täckas genom skatter och avgifter som så litet som möjligt påverkar resandet, t.ex. genom fordonsskatter, accis och årskort. Hur de skall täckas är i huvudsak en politisk avvägningsfråga, som bör avgöras fritt utan bindningar till vissa budgetposter. Järnvägstrafiken är den sektor där de nu tillämpade priserna mest avviker från de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Vi har därför koncentrerat insatserna till det området. Det förändrade kostnadsansvaret får omedelbart effekt på persontrafiken på järnväg genom att SJ avlastas fasta kapitalkostnader motsvarande ett belopp av ca 215 milj.kr. per år. Det innebär att SJ får möjlighet att göra kraftiga sänkningar av biljettpriserna. Genom prissänkningarna kommer järnvägens kapacitet att kunna utnyttjas effektivare. Vissa resenärer kommer att gå över från egen bil till järnväg. Talet om SJ som hela folkets järnväg kommer att få förnyad aktualitet och verklighetsförankring. För vägtrafiken innebär det nya synsättet när det gäller kostnadsansvaret inte någon avgörande förändring. Det beror främst på att vägtrafiken till skillnad från järnvägstrafiken har en relativt liten andel fasta kostnader och en motsvarande högre andel rörliga kostnader. Vi har redan i dag genom olika former av rörliga skatter och avgifter en prissättning av marginalkostnadskaraktär. För det andra är förslagen om en samordnad och långsiktig planering en viktig hörnsten i vår nya trafikpolitik. Det gäller både investeringsoch trafikverksamheten. En sådan planering skall genomföras på olika nivåer inom = transportsektorn och mellan transportsektorn och andra samhällssektorer. En sådan planering bör bidra till att minska riskerna för dubbelinvesteringar, medverka till ett mer effektivt utnyttjande av befintliga transportresurser, bidra till att begränsa energiåtgången inom transportsektorn etc. En ökad samordning mellan trafikplanering och annan samhällsplanering bör också leda till att olika övergripande samhälleliga mål uppnås. Såväl den regionala trafikplaneringen som den långsiktiga sektoriella planeringen inom olika trafikverk skall samordnas och vidareutvecklas. En i tiden samordnad långsiktsplanering skall därför genomföras i de olika trafikverken, bl.a. SJ, luftfartsverket och sjöfartsverket. Trafikverken skall också till regeringen lämna underlag för samhällsekonomiska analyser när det gäller viktigare investeringar inom trafikområdet. I fråga om vägarna föreslår vi riksdagen hur den framtida vägpolitiken bör se ut. Utgångspunkten är här en fortsatt decentralisering och en samordning mellan vägplaneringen och övrig samhällsplanering, t.ex. den regionalpolitiska planeringen och kommunernas fysiska planering. Det decentraliserade synsättet innebär att statsmakterna ger allmänna direktiv för vägplaneringen istället för att detaljreglera den. Kommunerna och länsorganen ges möjlighet att i stor utsträckning själva avgöra vilka konkreta vägsatsningar som behöver göras. Det finns också en klar strävan att låta trafiksäkerhetsoch miljöaspekter få en ökad tonvikt, men också en inriktning mot ökade insatser för kollektivtrafiken och för det lågtrafikerade mindre och medelstora vägnätet. För det tredje måste en ny och bättre trafikpolitik bygga på trafik i samverkan. Ökad samverkan i trafiken medför samhällsekonomiska fördelar. Om varje trafikmedels speciella egenskaper och fördelar i större utsträckning än hittills utnyttjas genom samordning och samverkan i marknadsmässiga former mellan olika trafikmedel och trafikföretag är det till nytta för både samhälle och konsumenter. Inom persontrafiken finns uppenbara samverkansmöjligheter t.ex. i fråga om anpassning av linjesträckningar, tidtabeller och taxor. För att främja den utvecklingen har riksdagen redan antagit lagen om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Vi går nu vidare. För att också få till stånd en samordning mellan såväl kortväga som långväga trafik och mellan såväl bussar som tåg tillsätts en särskild utredning. Även på godstrafikområdet är förutsättningarna för en ökad samverkan tekniskt sett goda. Vi pekar här på vilka samhällsekonomiska men också företagsekonomiska vinster som kan göras genom en vidgad användning av lastbärare som medger att gods på ett effektivt sätt kan flyttas mellan olika trafikmedel och genom en ökad samordning av terminalverksamheten. För att underlätta en sådan samordning föreslås i propositionen att en särskild linjetariff införs vid SJ för transport av enhetslaster mellan större transportcentra. Det här förslaget skapar bättre förutsättningar för kombinerade godstransporter i samverkan mellan SJ och lastbilsföretagen och därigenom ett totalt sett effektivare godstransportsystem. Vår förhoppning är att linjetariffen, och på den byggda fraktavtal, på sikt skall leda till en avlastning av våra vägar. För att ge SJ möjlighet att leva upp till dessa förväntningar föreslår vi att SJ:s investeringsram skall höjas. Dessa medel skall i huvudsak användas för att effektivisera godstrafiken. Det gäller bl.a. investeringar i terminaler, hanteringsutrustning, containrar och vagnar. Människor i landets olika delar har anledning att känna stor tillfredsställelse med att ett beslut om dessa grundläggande riktlinjer i den av regeringen föreslagna trafikpolitiken nu ser ut att kunna fattas i stor politisk enighet. Glädjande är också att utskottet har godtagit en rad andra konkreta förslag som har lagts fram i propositionen. Särskilt viktigt är att utskottet tillstyrker att riksdagen i enlighet med propositionen lägger fast ett riksnät av järnvägslinjer på vilka persontrafiken skall bibehållas inom överskådlig framtid. Detta ställningstagande innebär att vi kan bygga planeringen av persontrafiken på en funktionell indelning av järnvägsnätet i stället för på en företagsekonomisk. Till riksnätet kommer nu i en första omgång att föras hela affärsbanenätet och inte mindre än drygt 2400 km trafiksvaga banor. Den hittills rådande osäkerheten om dessa banors framtid blir därmed undanröjd, och de kommer successivt att rustas upp till en godtagbar standard för resenärerna. I debatten har hävdats att förslagen i propositionen skulle innebära inte bara nedläggning av järnvägstrafik och en kostnadsövervältring från staten till kommunerna utan också som en följd härav kraftiga försämringar i trafikförsörjningen. Jag har svårt att förstå hur man har kunnat göra en sådan tolkning av förslagen, förutsatt att man har läst propositionen. Innehållet är det rakt motsatta. Vi har garanterat fortsatt trafik på en stor del av de hittills nedläggningshotade trafiksvaga banorna. Samtidigt har vi sagt att frågor om fortsatt järnvägstrafik på de mest trafiksvaga banorna bör prövas. För att undvika att det skulle uppstå en kostnadsövervältring i samband med en nedläggning har vi föreslagit att ett särskilt statsbidrag skall utgå till berörd länshuvudman om och när persontrafiken på en bana läggs ned. De banor där vi har föreslagit att frågan om fortsatt järnvägstrafik bör prövas är sådana där ingående analyser, som har utförts i samband med den regionala trafikplaneringen, har visat att samhällsekonomiska vinster skulle uppstå vid en omläggning av trafiken. Generellt är det ju så, att man för samma pengar som man får en otillfredsställande järnvägstrafik med låg turtäthet kan få en god trafikförsörjning med buss med fler turer och därmed ofta bättre tidsanpassning och kortare gångavstånd till hållplatser. Nu har utskottets majoritet enats om att ytterligare utredningar behövs, innan ett ställningstagande till dessa banors framtid görs. Men man säger samtidigt att om huvudmannen föredrar att ersätta järnvägstrafiken med en förbättrad landsvägstrafik bör detta kunna ske. I sak kan jag inte se att det föreligger någon skillnad mellan förslaget i propositionen och utskottsbetänkandet. Min förhoppning är därför att vi nu skall få till stånd förnuftiga beslut både ute i de olika länen och här i riksdagen. Det gemensamma intresset bör ju ändå vara att åstadkomma en bättre trafikförsörjning och inte frågan om räls eller inte räls. För de handikappades möjligheter att leva ett fullvärdigt liv och kunna delta i olika samhällsaktiviteter är kollektivtrafiken av väsentlig betydelse. Även på det området innehåller propositionen förslag till väsentliga förbättringar genom lagstiftning om successiv handikappanpassning av färdmedel och terminaler och införande av en riksfärdtjänst för gravt handikappade. Utskottet har anslutit sig till förslaget i dess helhet, men betonat vikten av att kostnaderna för kommunerna hålls inom en rimlig ram. Regeringen kommer självfallet att ta hänsyn till de framförda synpunkterna, då de konkreta riktlinjerna för verksamheten utarbetas. Att den kollektiva trafiken måste ges möjligheter att bli ett attraktivt alternativ till privatbilismen är alla här säkert överens om. Det gäller på landsbygden där den expanderande privatbilismen har försämrat förutsättningarna för kollektivtrafiken. Det gäller också i tätorterna, där bilismen medför särskilda problem i form av minskad framkomlighet, buller, luftföroreningar och olycksrisker. Också energifrågan måste tillmätas betydelse. Den kollektiva trafiken måste därför förbättras och byggas ut. Under senare år har en hel del åtgärder vidtagits för att ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar. Så sent som för ett år sedan antog riksdagen lagen om huvudmannaskap för den lokala och regionala trafiken samtidigt som man beslutade om en väsentlig utbyggnad av statsbidraget till sådan trafik. Genom den reformen har vi fått en funktionell avgränsning av ansvarsområdena för den kollektiva trafiken. En central fråga för kollektivtrafiken i tätorterna är den tekniska utvecklingen och möjligheterna att finna nya och bättre former för trafik. På det området har redan en del projekt genomförts med hjälp av statliga medel. Arbetet kommer nu att intensifieras genom att FoU-verksamheten får en väsentlig förstärkning. KOLT-utredningen har på ett förtjänstfullt sätt belyst de speciella problem som är förknippade med kollektivtrafik i tätorterna. Sedan utredningen lades frara har åtskilliga av dess förslag genomförts. Min uppfattning är att utredningens kvarstående förslag i alltför hög grad är inriktade mot den spårbundna trafiken, vilket gör att de inte har relevans för mer än i stort sett Stockholm och Göteborg. Ett statsbidragssystem bör rimligen utformas så att flera orter än dessa kan utnyttja det. Det gällande bidragssystemet för lokal och regional trafik tillgodoser detta krav. Sedan är det ju alltid en fråga om på vilken nivå bidraget skall läggas. Här har emellertid utskottet valt att gå på en annan linje än regeringen, eftersom det är KOLT:s förslag till inriktning av bidragen som man vill ha. Utskottsbetänkandet är dock oklart enligt min mening. Det framgår inte om det egentligen är en högre bidragsnivå som man i första hand velat förorda. Utskottet har avslagit en punkt i propositionen. Det gäller förslaget till hamnlag. Det förslaget har en lång förhistoria. Under den socialdemokratiska regeringens tid utarbetades i anslutning till arbetet i trafikplaneringsutredningen en departementspromemoria med förslag till hamnplanering och en statlig prövning av hamninvesteringar. I promemorian föreslogs att det skulle krävas tillstånd för alla investeringar som översteg 4 å 5 milj.kr. Remissyttrandena var till övervägande del positiva till förslagen. Vid den fortsatta beredningen av ärendet enades en arbetsgrupp med representanter för Svenska hamnförbundet, sjöfartsverket och kommunikationsdepartementet om att beloppsgränsen lämpligen borde sättas vid 15 milj.kr. och att prövning av investeringar som uppgår till lägre belopp skulle göras enbart i vissa fall. I propositionen har vi följt arbetsgruppens förslag men föreslagit att tillståndsprövningen skall ersättas med ett utlåtande från sjöfartsverket. Detta innebär en betydande uppmjukning i förhållande till förslaget i promemorian. Nu vänder sig utskottsmajoriteten emellertid inte mot att vi föreslagit utlåtande i stället för tillståndsprövning. I stället kritiserar man beloppsgränsen och objektsavgränsningen och anser att den föreslagna handläggningsordningen är alltför byråkratisk. Man avvisar alltså nu ett förslag som är helt i enlighet med den uppgörelse som en tidigare regering gjort med bl.a. Hamnförbundet. Regeringens proposition har utformats i en tid när statsfinanserna är osedvanligt hårt ansträngda. Även trafikpolitiken måste därför präglas av ansvar för statsfinanserna. Enligt regeringens mening finns det emellertid i dag i vår trafikapparat stora outnyttjade möjligheter att erbjuda medborgarna en bättre trafikförsörjning. Det har vi tagit fasta på. Förslaget till ny trafikpolitik innehåller därför inte en rad kostnadskrävande reformer. I stället har regeringen valt att i första hand föreslå åtgärder för att ta till vara de investeringar vi redan har så effektivt som möjligt. Det finns därför anledning att på några punkter kommentera de talrika motioner som helt naturligt, med hänsyn till trafikpolitikens stora betydelse, har avlämnats i anledning av propositionen. Som kuriosum kan nämnas att av de bandelar som inte skall ingå i riksnätet har endast en undgått en De som under många år har kritiserat 1963 års trafikpolitiska riktlinjer har haft de mest skiftande utgångspunkter för sin kritik. Vissa har menat att det egentligen inte är något fel på principerna bakom den gamla trafikpolitiken utan att felet är att de aldrig har tillämpats. Andra har menat att 1963 års trafikpolitiska riktlinjer ger uttryck för en cynisk marknadsekonomisk filosofi, som inte hör hemma på trafikområdet. Att dessa olika synsätt har satt sina spår i motionerna är naturligt och följdriktigt. Vad som däremot är beklagligt är att motionerna inte sällan uttrycker negativism mot förändringar och bristande konsekvens och att man —- trots budgetläget — inte undvikit en kortsiktig överbudspolitik. Utskottet har med anledning av dessa motioner i vissa fall gjort skrivningar och tillkännagivanden som jag uppfattar som marginella i förhållande till propositionsförslaget. Därutöver har utskottet gjort vissa tillkännagivanden på propositionens grund, som innebär bindningar för kostnadskrävande reformer i framtiden. Jag har svårt att överblicka hur dessa reformer skall rymmas inom den budgetram som kan förutses för kommunikationssektorn de kommande åren och hur de skall prioriteras sinsemellan. Man får inte glömma bort att den sjöfartspolitiska utredningen, lufttransportutredningen och trafiksäkerhetsutredningen kommer att lämna förslag till förbättringar inom sina respektive sektorer senare i år. Väsentligt är emellertid att de grundläggande förändringar av trafikpolitiken som regeringen föreslår och de möjligheter till fortsatt reformarbete som den ger kommer att genomföras. Jag är tillfredsställd med att riksdagen nu i stort samförstånd kommer att fatta ett trafikpolitiskt beslut som vilar på propositionens förslag.